Herr talman! Från bl.a. vägverkets experter kom hösten 1983 kraftfulla varningar beträffande brister i underhållet i det svenska vägsystemet. Vi hotas av dens.k. amerikanska sjukan, om inte reparationsoch underhållsåtgärder snarast sätts in. Den s.k. amerikanska sjukan består av ett mycket snabbt förfall när det gäller framför allt asfaltvägarna. Främst drabbas vägar på den amerikanska nordostkusten, där klimatförhållanden och användning av vägsalt påminner om svenska förhållanden. Eftersom de svenska asfaltvägarna är ett tiotal år yngre än de amerikanska kan vi, om vi tar varning, rädda vägnätet från alltför omfattande skador, kapitalförstöring, ökat antal trafikolyckor och enorma kostnader för reparationer, bärighetsupprustning och ombyggnationer. Vi kan alltså inte fortsätta att tära på vägnätet. Då blir det svårt att i framtiden få råd att bygga upp vägsystemet igen. Vi är alla medvetna om det svenska näringslivets betydelse för våra möjligheter till en bibehållen och förbättrad standard. Även för våra möjligheter att få balans i ekonomin är ett expanderande näringsliv en förutsättning. Den pågående omvandlingen i näringslivet har inneburit ökade transportkrav. Kraven på goda vägar och på bra och säker framkomlighet har skärpts, samtidigt som behovet av förbättringar och reparationer har ökat. Utvecklingen mot en ökad offentlig sektor, som nu tar i anspråk mer än 70 9o av våra resurser, och en allt mindre industrisektor kan inte få fortsätta. Inom några år riskerar vi att kommai ett hopplöst läge där underskotten, som nu uppgår till ca 90 miljarder kronor, och obalanserna blir omöjliga att hantera. I en sådan situation skulle vi tvingas till drastiska nedskärningar av både de offentliga utgifterna och den privata konsumtionen. Besparingar måste därför ske redan nu. Den konjunkturuppgång som inletts kommer inte att kunna bryta den trendmässiga nedgången i vår ekonomi. Så länge de offentliga utgifterna, skattetrycket, budgetunderskottet, regleringarna m.m. fortsätter att öka kommer en konjunkturuppgång bara att leda till en tillfällig förbättring av Sveriges ekonomiska läge. Behovet av strukturpåverkande insatser växer hela tiden, oavsett den konjunkturella utvecklingen, och kraftiga nedskärningar i de offentliga utgifterna är nödvändiga för att konjunkturuppgången inte skall brytas alltför tidigt. De strukturella bristerna i vår ekonomi negligeras tyvärr av regeringen, som med hjälp av en låg löneoch prisstegringstakt, hoppas få oss ur den ekonomiska krisen. Åtgärder som syftar till låg löneoch prisstegringstakt är nödvändiga, men långt ifrån tillräckliga. Därutöver måste en mycket kraftig bantning av de offentliga utgifterna och en neddragning av budgetunderskottet ske. Dessutom krävs en sänkning av skattetrycket, så att drivkrafterna bakom arbete, investeringar, sparande och risktagande stimuleras. Det krävs också ordentliga systemförändringar, som syftar till en omstrukturering av den offentliga sektorn. En ökad privatisering, konkurrens, avgiftsfinansiering, externfinansiering och avreglering är nödvändig för att tillväxttakten i vår ekonomi varaktigt skall återställas. Herr talman! Behovet av besparingar samtidigt med behovet av generösa anslag för att kunna bibehålla och förbättra vägnätet leder till en svår balansgång för att finna den rätta avvägningen mellan anslagens storlek och den nödvändiga återhållsamheten med utgifterna på statsbudgeten. En avveckling av underskottet i den offentliga sektorn är en avgörande uppgift för oss politiker. Från moderat håll har vi tagit på oss den både svåra och otacksamma uppgiften att föreslå besparingar på alla områden, besparingar som verkligen skall ge effekt. Även hos regeringen tycks insikten om nödvändigheten av besparingar växa. De förslag till dämpning av utgifterna som kommer från regeringen har inte sällan tidigare lagts fram i moderata motioner och då föranlett kritik från socialdemokratiskt håll. Det kan vi bära. Det viktigaste är att besparingar görs. Mot den bakgrunden vill jag betona att vi trots nödvändigheten av besparingar i stort sett accepterar de förslag till väganslag som finns i budgetpropositionen. Skälet är, som också torde ha framgått tidigare i mitt anförande, att undvika kapitalförstöring och att säkra det vägnät och den standard för transportnäringarna som vi alla är så beroende av. Herr talman! I reservation nr 3 i trafikutskottets betänkande nr 21, som är en gemensam borgerlig reservation, påminner vi om tidigare begärd redovisning av förslag till extern finansiering av broinvesteringar. Det är i nuvarande ekonomiska situation utomordentligt viktigt att alla möjligheter tas till vara att finansiera angelägna investeringar utanför statsbudgeten. I strävan att hitta besparingar kan då ingå att försöka hitta andra finansieringsformer. Det är väl känt att det finns ett flertal entreprenörer som är villiga att låna ut pengar för att broinvesteringar skall kunna finansieras. Det är inte troligt att någon konflikt med upphandlingskungörelsens bestämmelser skulle uppstå härigenom. T.ex. för att ersätta färjetrafik genom bygge av broar kan det vara fördelaktigt att externfinansiera. Ett antal broprojekt finns redovisade i utredningsmaterial som visar på att det på mycket kort tid skulle bli lönsamt att göra sådana finansieringar. I samband med reservation 3 vill jag nämna vårt särskilda yttrande, som handlar om förslaget att ha vägtullar sommartid vid Ölandsbron. Ölandsbron behöver rustas upp omgående. Den har utsatts för ett hårt slitage och en betydligt hårdare trafikbelastning än vad som förutsågs när bron byggdes. Statsmakterna tog då ställning till och avslog ett förslag om att avgiftsfinansiera bron. Man menade därvid att intäkterna inte skulle bli tillräckligt stora och att tullar skulle få andra och negativa effekter. Man kan i dag konstatera att om vägtullar hade funnits vid Ölandsbron, så hade bron varit betald och pengar funnits även för upprustning av densamma. I reservation 4 angående byggande och underhåll av vägar behandlas vår syn på hur anslaget till vägbyggande skall användas. Numera utgör såväl det ordinarie anslaget till vägverket som medel för vägbyggande av sysselsättningspolitiska skäl planeringsram för vägverkets planering. Vägverket har en mycket ambitiös och föredömlig bedömning av vägobjekts angelägenhetsgrad. Man beräknar nyttan och avkastningen av olika projekt mot bakgrund av den planeringsordning som verket arbetar efter. Denna har sin grund i först av kommunerna prioriterade objekt, därefter av vägförvaltningen gjord bedömning, som sedan lett till av resp. länsstyrelse fastställd plan. Vägverket gör sedan avkastningsberäkningar och tar då hänsyn till näringslivets behov, trafikintensitet, olycksbenägenhet m.m. Den nyttoordning man då får fram synes vara den för landet mest fördelaktiga. Emellertid förrycks vägverkets planeringsordning då sysselsättningsmedel delas ut och pengar går till sysselsättningssvaga regioner. Följden är att man bygger för att sysselsätta och inte för att vägbygget är det mest angelägna. På grund härav används också pengarna ineffektivt. Totalt sett skulle säkerligen även sysselsättningseffekten bli bättre, om man satsade på projekt över hela riket som är mest angelägna ur trafiksynpunkt. Projekt av stort värde för näringslivet och med god samhällsekonomisk effekt genererar också fler arbeten. Antingen bör vägverket få disponera även s-medlen i enlighet med den totala prioriteringsordningen över riket, eller också bör det ordinarie väganslaget ökas på bekostnad av sysselsättningsanslaget, som ju brukar vara ungefär lika stort som det ordinarie anslaget. Erfarenheten visar att sysselsättningseffekten för de arbetslösa är betydligt mindre av arbetsmarknadspolitiskt styrda vägarbeten än vad man tidigare utgått ifrån. Jag vill i sammanhanget påpeka att vägverket i sin anslagsframställning fört samma resonemang och önskar en omfördelning mot ökade ordinarie anslag för att därigenom kunna bedriva vägbyggnadsarbetet med större effektivitet till trafikanternas och samhällets fromma. I reservation 5 föreslås neddragning med 60 milj.kr. på det ordinarie anslaget för byggande av statliga vägar. Vad jag anförde beträffande reservation 4 är applicerbart på även reservation 5. Om vägverket får direkt använda sysselsättningsmedel enligt sin egen planering över riket kan vägbyggnadsverksamheten bedrivas med större effektivitet. Man får ut mer väg för pengarna. Anledningen till att vi då föreslår neddragning av anslaget i stället för utökning av det ordinarie anslaget och minskning av sysselsättningsanslaget är att det är väganslagets storlek och inte s-medlen som trafikutskottet har att ta ställning till och som behandlas i detta betänkande. Men jag vill gärna lägga socialdemokraterna om hjärtat att till ett annat år studera en omläggning i enlighet med vårt och vägverkets resonemang, som jag anförde i anslutning till reservation 4. Byggandet måste sjävfallet hållas tillbaka till förmån för drift och underhåll. Det säger ju också föredragande statsrådet. Även det är ett skäl för att studera hur de s.k. s-medlen används. Reservation 7 är också en besparingsreservation. Vi menar, i likhet med de båda andra borgerliga partierna, att anslaget Bidrag till drift av kommunala vägar och gator kan minskas. Från moderat håll föreslår vi en mindre besparing än den centern och folkpartiet vill göra. Vi vill inte skära så hårt i ett driftsanslag. Vårt förslag är därför detsamma som vägverkets minimialternativ. Det kan i sammanhanget hävdas att kommunerna, när de inte kontinuerligt underhåller sina vägar, själva bidrar till att öka behovet av underhåll. Det är tveksamt om denna underlåtenhet verkligen skall leda till ett ökat statsbidrag. I reservation 9 om anslaget Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator föreslår vi en minskning av anslaget med 30 milj.kr., från 340 milj.kr. till 310 milj.kr. I enlighet med det resonemang som vi genomgående fört är skälet till besparingarna, dvs. förslag till minskat anslag, nödvändigheten att åstadkomma besparingar i statsbudgeten. Det är då lämpligt att i största möjliga utsträckning göra sådana besparingar som innebär minskat byggande till förmån för drift och underhåll samt att minska statsbidragen till kommunerna. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 3, 4, 5, 7 och 9.
Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 2,3, 6, 8, 10 och 11 i trafikutskottets betänkande nr 21. Först och främst vill jag slå fast att centern alltid slagit vakt om underhållet av vägarna. Bra vägar är en förutsättning för näringsliv och utveckling. En satsning på bra vägar är en av de bästa satsningar vi kan göra ur ekonomisk synpunkt. Vi skapar då möjligheter för effektiva och billigare frakter. Vi minskar på slitaget av fordon och maskiner, och vi sparar energi. Bra vägar ger bättre säkerhet i trafiken. I centerns motion 414 som vi väckt under innevarande riksmöte har vi påtalat det enligt vår mening felaktiga i att riksvägnätet, som omfattar 1 300 mil, skall erhålla mer än två tredjedelar av byggnadsanslaget. Länsvägarna, som omfattar 8 500 mil — eller en sträcka som är sex gånger längre än riksvägarna — får mindre än en tredjedel av byggnadsanslaget. En fördelning efter principen 50 2 till vardera bör enligt vår mening vara en riktig fördelning. Det tycker däremot inte de andra partierna. Vårt yrkande bygger på det rimliga kravet att eftersläpningen avhjälps när det gäller länsvägnätet och att glesbygdsnätet får en nödvändig upprustning. Detta är nödvändigt därest vi skall kunna skapa någorlunda rättvisa mellan olika delar av vårt land. I centermotionen 414 hemställer vi att riksdagen beslutar att till bärighetsupprustning av mindre vägar och broar skall anslås 20 milj.kr. som reservationsanslag. Dessa vägar är av mycket stor betydelse för skogsoch industritransporter på landsbygden. Vi skall ha klart för oss att den sämsta biten av en väg alltid bestämmer lassets storlek. En upprustning av det slag som vi här föreslår kan således vara till mycket stor nytta. Man skulle då snabbt få tillbaka de pengar som man lagt ut. Många omlastningar för att anpassa till bärigheten blir alltför dyrbart. Vill man utnyttja fordon och annat är det nödvändigt att ta bort dessa flaskhalsar. Tyvärr går de andra partierna emot oss på den här punkten, men vi följer upp yrkandet i reservation 2. Centern yrkar också i motion 414, liksom undertecknad och Jan Hyttring i motion 665, avslag på regeringens förslag till ändrade bidragsregler för drift av enskilda vägar. Vi yrkar också att riksdagen beslutar att återinföra de regler för bidrag till enskilda vägar som gällde budgetåret 1982/83. Centern har motsatt sig de försämringar som moderater och socialdemokrater införde, eftersom de går ut över enskilda människor med svag ekonomi samt boende på landsbygd och i skogsbygd, där servicen i de flesta fall är dålig. Att banta ned bidraget är fel, och flera kommuner har också fått gå emellan med stöd, för att enskilda människor inte skulle drabbas alltför hårt. Alla kommuner har dock inte satsat särskilda pengar till enskilda vägar. Moderater och socialdemokrater går här på den hårda linjen, men vi i centern reserverar oss enligt reservation 10, och här har vi sällskap av folkpartiet. Som en följd av dessa yrkanden fullföljer vi i reservation 11 kraven i centermotion 414 på en uppräkning med 53,5 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag till Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. Det innebär ett oförändrat realt anslag jämfört med 1982/83 års budget eller vad som gällde innan moderater och socialdemokrater angrep detta anslag så hårt. Även på denna punkt har folkpartiet samma uppfattning. Centern vill också spara där det kan göras utan stora men för människor som har det svårt. I motion 414 har vi föreslagit riksdagen besluta att till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator anvisa ett i förhållande till regeringens förslag med 92 milj.kr. sänkt reservationsanslag på 606 milj.kr. Socialdemokraterna vill ha 698 milj.kr., och moderaterna vill pruta till 653 milj.kr. Trots vår prutning blir det samma reala anslagsnivå 1985 som 1983 för de statskommunala vägarna. Vi parallellställer anslagen till enskilda vägar med anslagen till statskommunala vägar. I reservation 8 följer vi upp yrkandet, och även här har vi folkpartiet med OSS. I trepartimotionen av centern, moderaterna och folkpartiet med Kjell Mattsson som första namn och i motion 359 av Nils Åsling har frågan om låneeller leasingförfarande i samband med vissa brobyggnader tagits upp. I nuläget, med brist på sysselsättning, och med hänsyn till investeringssvårigheterna bör andra finansieringsvägar prövas, menar motionärerna. Angelägna broförslag skulle kunna finna en lösning, och vår produktionsapparat på området skulle kunna utnyttjas effektivare. Trafikutskottets icke-socialister delar denna uppfattning och följer upp dessa krav i reservation 3. Det skulle vara mer att säga om den, men Görel Bohlin har talat om denna reservation, och på den här punkten är vi från borgerligt håll överens. I övrigt delar vi i centern utskottets uppfattning. Genom de ställningstaganden som gjorts av centerledamöterna i utskottet blir de yrkanden som gjorts från centerhåll och som behandlas i trafikutskottets betänkande 21 i huvudsak tillgodosedda genom våra reservationer. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 2, 3, 6, 8, 10 och 11 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har svårt att förstå centerpartiets linje beträffande enskilda vägar. Jag vill gärna fråga Bertil Jonasson hur han ser på det egentligen. Det är inte min uppgift att försvara ett regeringsförslag, men eftersom vi angrips för att vi stöder det vill jag fråga: Anser ni inte ifrån centern — och det lär väl gälla också folkpartiet — att det är högst rimligt att allmänt utnyttjade genomfartsvägar, som alltså utsätts för stort slitage, skall ha mer i statsbidrag än uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse? Det differentierade bidragssystemet som vi har efterlyst under tidigare år gör det ju möjligt att använda pengarna bättre och att få dem att räcka längre. De blir också mer rättvist fördelade med hänsyn till det allmänna utnyttjandet. Är det fritidsboende personer som spontanpermanentat sitt boende som ni anser er vara tvungna att slå vakt om? Med det här systemet får vi möjlighet att få in många fler av de vägar i systemet som köar för att få statsbidrag.
Herr talman! Bland de enskilda vägarna finns det många olika typer av vägar. Det är inte bara rena fritidsfastigheter utefter dem. I många fastigheter bor människorna året runt. Vi har inte fått ett tillräckligt klart besked av regeringen om hur man skall placera in vägarna när man börjar med de differentierade bidragen som föreslås i propositionen. Det har anslagits pengar, och nivån är baserad på 1983 års kostnadsläge och inte på 1985 års. Därför har vi krävt mer till de enskilda vägarna. Beträffande den andra frågan, om de statskommunala vägarna, kan jag säga att det blir en åtskilligt kraftigare ökning enligt regeringens förslag. Vi har velat få dessa anslag baserade på 1982/83 års kostnadsnivå. Då blir det större rättvisa. Vår bedömning är att den nivån var rätt avvägd.
Herr talman! Jag har varit i kontakt med vägverket, och jag har fått del av den fullständiga och omfattande utredningen om det differentierade statsbidragssystemet. Såvitt jag kan förstå skall de vägar där man har fast boende ingåi den grupp som får det högre anslaget, alltså bland dem som inte räknas till fritidsboende. Därför undrar jag om ni verkligen vill slå vakt om dem som har permanentat ett fritidsboende. Det kan ändå inte vara rimligt. Av utredningen framgår att alternativet som föreslås från regeringssidan innebär att alla de vägar som står i kö för statsbidrag inom högst en femårsperiod skall kunna komma in i systemet.
Herr talman! Man kan väl — som Görel Bohlin gör — utgå från att fritidsboende människor skulle ha lättare att betala. Visst är det så. De människor som är fast boende vid de enskilda vägarna har däremot oftast inte särskilt god ekonomi. Som jag sade förut är det — såvitt vi kan se — inte tillräckligt klarlagt i regeringsförslaget hur man skall placera in dessa vägar. Görel Bohlin har uppfattningen att det avgörande är om det finns fast boende som är delägare. Jag tror att det blir väldigt svårt att dra gränserna i sådana fall. Därför har vi vidhållit vår uppfattning, och vi har lagt fram förslaget om att man skall använda samma systemregler i framtiden som man har haft förut. Detta är orsaken till vår ståndpunkt. Jag tror att det i annat fall blir mycket svårt att dra gränserna i praktiken.

Herr talman! Vägoch gatunätet utgör landets mest vittförgrenade transportsystem. Nästan alla hushåll kan nås av en vägtransport. Därför är våra vägar och deras beskaffenhet en fråga som intresserar alla. Det är emellertid inte bara antalet vägkilometer som finns i landet utan även vägarnas beskaffenhet och lastförmåga som har stor betydelse för trafikanterna. Därför är vägunderhållet, och inte minst nyoch ombyggnadsprogrammet, mycket betydelsefullt. Om de ekonomiska resurserna vore obegränsade skulle vi säkert med lätthet kunna överbrygga de motsättningar som i dag finns om hur för vägarna tillgängliga medel skall användas. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit en fortsatt uppräkning av bidraget till driften av statliga vägar. Att så sker är nödvändigt för att inte i vägväsendet nedlagt kapital skall förstöras, och vi har från folkpartiets sida ställt oss bakom förslaget. När det gäller anslaget till byggande av vägar föreslår regeringen nominellt oförändrat anslag. Det är naturligtvis bra att vi kan hålla en sådan ambitionsnivå. Vad som emellertid är otillfredsställande är att vägbyggandet i ännu större utsträckning blir beroende av att medel även fortsättningsvis anvisas för sysselsättningsfrämjande ändamål. En betydande nackdel med sådana anslag är att insatserna inte alltid kan göras vid rätt tidpunkt på rätt ställe. Dessutom är det, som statsrådet själv antyder i budgetpropositionen, osäkert vilka medel som på detta sätt kommer att ställas till förfogande för byggande av vägar. Det är därför angeläget att understryka betydelsen av att beslut om sysselsättningsmedel kan fattas så tidigt som möjligt — inte minst för att man skall kunna undvika alltför påtagliga ryck i planeringen av t.ex. vägbyggandet. Däremot föreslår regeringen en neddragning av bidraget till drift och underhåll av enskilda vägar. Detta strider enligt folkpartiets uppfattning mot 1979 års trafikpolitiska beslut, där riksdagen uttalade att målet var att åstadkomma största möjliga likställighet i landets olika delar vad beträffar framkomlighet och bärighet. Regeringen förslår att ett nytt system med differentierade bidrag skall införas för enskild väghållning. Vi har i vår partimotion motsatt oss detta förslag, framför allt därför att vi befarar att det kan komma att missgynna de många vägar som har blandad permanentoch fritidsbebyggelse. Vi föreslår därför att bidragsprocenten skall återställas till 70 96 samt att bidraget för 1984/85 skall utgå med realt samma belopp som i 1982 års budget. I reservationerna 10 och 11, som är fogade till utskottets betänkande, har vi tillsammans med centern motiverat vårt ställningstagande, och jag ber att få yrka bifall till reservationerna 10 och 11. Även vad det gäller bidraget till kommunala vägar och gator har regeringen lämnat den ambitionsnivå som 1982 års budget innebar, men i detta fall har regeringen i stället väsentligt höjt anslaget. Vi anser att den balans som fanns i 1982 års budget i detta hänseende var att föredra. Vårt förslag innebär dessutom en besparing på 92 miljoner, och jag ber att få yrka bifall till reservation 8, som är fogad till utskottsbetänkandet. F.n. har konjunkturläget i västvärlden ljusnat ganska betydligt, och vi får ofta rapporter om att olika näringsgrenar fått känning av detta. Det är bra, och vi har anledning att hoppas på förbättringar ännu en tid. Trots denna ljusning finns det fortfarande problem bl.a. inom byggsektorn. En viktig del av vårt vägnät är broförbindelserna, men i nuvarande kärva statsfinansiella läge är det besvärligt att ta fram tillräckliga medel för broinvesteringar. För att upprätthålla kompetensen bland våra brobyggare och naturligtvis också för att förbättra våra vägförbindelser är det angeläget, anser vi, att pröva nya finansieringsvägar för exempelvis brobyggande. Därför har folkpartiet, centern och moderaterna i en gemensam reservation föreslagit externfinansiering av lönsamma broförbindelser. I reservationen — nr 3 — har vi ganska utförligt redogjort för förslaget, och jag ber att få yrka bifall till även denna reservation. En angelägen väginvestering som jag berört vid ett flertal tillfällen i tidigare vägdebatter är frågan om E 6-ans utbyggnad till motorvägsstandard. Jag har i ett särskilt yttrande, som är fogat till utskottsbetänkandet, understrukit vikten av denna investering. Eftersom jag vet att Christer Eirefelt i ett senare inlägg kommer att beröra detta skall jag inte uppta kammarens tid i denna fråga.

Herr talman! När man diskuterar järnvägar hör man ofta nedläggningsivrarna tala om att endast några få procent av trafiken sker på det rätt stora, trafiksvaga nätet. Men förhållandet är i princip detsamma när det gäller vägnätet. Stora delar av vägnätet har svag eller måttlig trafik, medan en relativt liten del belagda vägar har huvuddelen av trafikvolymen. Än så länge har dock inga krav ställts på nedläggning av vägarna i glesbygden, och man får väl hoppas att vi också besparas sådana förslag. En incident i antydd riktning är väl ändå de försök som gjorts att försämra anslaget från staten till de enskilda vägarnas drift. Där har det i debatten — bl.a. i fjol och då från ganska auktoritativt håll — framhållits att de här vägarna visst är viktiga men att de ändå bara har 4 96 av den totala trafikvolymen. Det är en återspegling av ett liknande resonemang. I årets proposition föreslås efter utredning en viss differentiering av bidraget till de enskilda vägarna med hänsyn till vägens huvudsakliga användning. Från vpk:s sida har vi godtagit detta förslag men förutsätter att vägsamfälligheterna på landsbygden inte drabbas av försämrade bidragsvillkor. För att ingen försämring skall ske krävs det enligt våra beräkningar en uppräkning av anslaget med 35 milj.kr., och de 35 miljonerna kan, menar vi, gott och väl flyttas över från drift av statsvägarna. Dessa enskilda vägars tillstånd hör verkligen nära samman med regionalpolitiken. De är ofta en grundförutsättning för att människor skall kunna bo och verka — ofta i mindre företag — även i landets ytterområde. Som jag tidigare framhöll sker den mesta trafiken på en mindre del av det belagda vägnätet. Undersökningar visar f.ö. att 20 20 av det belagda vägnätet har svåra skador. Den intensiva perioden för vägoch gatubyggande inträffade på 1950 coh 1960-talen. Årligen investerades då ca 3 miljarder kronor i dagens penningvärde i vägar och broar. Detta var f.ö. en förutsättning för bilismens enorma expansion. Så kom 1970-talet med en viss vändning. Allt oftare började man nu i stället att tala om nödvändigheten av höjda anslag för att klara underhållet. Man talade om vidmakthållandenivån osv. Samtidigt inträffade det på sitt sätt märkliga förhållandet att axeloch boggietrycket höjdes från 8 16 ton utan att någon egentlig motsvarande fysisk upprustning av vägarna företogs. Det talades i stället om att industrin skulle tjäna på den nya ordningen, eftersom den nya men tunga fordonstekniken skulle möjliggöra sänkta fraktkostnader. Men industrins överskott medförde inte några standardhöjande åtgärder för vägarnas del. Industrin och näringslivet tjänade säkerligen på åtgärden — det har de för resten själva medgivit. Men medaljens baksida ser vi tydligt i dag, då efter några års uthållighet tempot nu tycks öka i vägnätets nedbrytning. Någon talare nämnde att vi närmar oss en amerikansk situation när det gäller vägarna. Många vägar med tung trafik bl.a. i Norrland skulle snabbt ha behövt förstärkas, men den officiella vägpolitiken kom i stället att mera handla om satsning på motorvägssystem för det högtrafikerade vägnätet i och omkring storstäderna. Det finns många vittnesmål om hur vägsituationen är ute i regionerna. Bl.a. finns ett uttalande från vägdirektören i Västernorrlands län, vilken medarbetar i Svenska vägföreningens tidskrift, nr 2. Han säger där: ”Under senare delen av 70-talet, då landets ekonomi började stramas åt, blåste en besparingsvind över både vägar och vägtekniker. Våra standardkriterier sattes under kritisk granskning och det innebar bl.a. att man ansåg att vägarna kunde byggas smalare, eller omvänt, man kunde ta mer trafik på samma bredd. Likaså naggade man i kanten på vägens uppbyggnad, dvs. tjocklek, och utförde asfaltbeläggningar av kosmetisk karaktär. Den gamla filosofin att en ny beläggning också skulle innebära ett visst mått av förstärkning för att kompensera ökad belastning och åldring fick ge vika för tankar av ”uppehållandeförsvar”-karaktär med enklare och billigare tekniska lösningar. Samtidigt har den tunga trafikens andel ökat och kampen mot en av våra fiender ”överlaster” har varit chimär.” Detta är viktiga ord från en som står mitt uppe i arbetet med att lösa problemen. Det är angeläget att vi lyssnar på sådana vittnesmål. Regeringen gör nu bl.a. via höjda vägtrafikskatter en ansträngning för att restaurera de värsta vägavsnitten, men enligt vår mening behövs resolutare grepp. I perspektivet finns f. ö. en fortsatt ökning av godstrafiken på vägarna med ytterligare påfrestningar såsom följd.

Vårt alternativ är klart. Vår syn på trafiken betonar dess samhällsekono miska betydelse. Utan att man försummar ett rimligt vägunderhåll måste ansträngningar göras för att utnyttja alternativa transportmedel. Härvid betonar vi järnvägens kapacitet men även kustoch insjöfartens möjliga utveckling i nära samverkan med lastbilarna i vidaredistribution och uppsamlingstransporter. Det gäller att i ökad omfattning föra över tung långväga trafik till exempelvis järnvägarna, som redan nu har överkapacitet i många relationer. Härigenom kan landet spara på bl.a. motorvägsbyggen för tung trafik och stället satsa på vägar ute i regionerna, t.ex. i Västernorrland, i de fall det är samhällsekonomiskt motiverat med en sådan satsning. De borgerliga och då främst moderaterna, som ofta vill framstå som bilismens speciella omhuldare, visar nu tydlig inkonsekvens genom att skära ned väganslagen till en nivå under vägverkets besparingsalternativ. Även detta har uppmärksammats av Svenska vägföreningen.

Med detta återinförande av grindslanten via administrativt krångel tror man sig tydligen kunna lösa finansieringsfrågorna. I reservation 3 från de borgerliga kommer också förslag om att i ökad omfattning privatisera vägoch brobyggandet. Enligt vår mening måste det vara högst tvivelaktigt att, som föreslås, låta entreprenörer fungera också som kreditgivare. I förlängningen skulle vi härigenom rubba principen om att de politiska organen skall styra anläggningsverksamhetens omfattning. Vi anser tvärtom att privatiseringsoch entreprenörssystemet drivits tillräckligt långt redan nu av vägverket självt, som fortsätter att avveckla mer och mer av sin egenregiverksamhet till förmån för entreprenader. Snart är egenregiverksamheten marginell. Detta kan på sikt leda till halvering av arbetsstyrkan vid vägverket, dvs. en minskning med tusentals arbetare, och indragning av uppåt femtiotalet vägstationer ute i regionerna, t.ex. i Jämtland. Vägstationerna betyder mycket inte bara för ett tryggt underhåll av vägarna i de långa avståndens land utan även för att behålla arbetsmöjligheter i bygder där det är ont om arbetsplatser. Jag vill med det här, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 12 samt i övrigt till trafikutskottets förslag.

Herr talman! Det lät som om Sven Henricsson ansåg att näringslivet åker snålskjuts på staten. Jag vill då säga till honom att näringslivet tillför statskassan många miljoner, och vi skulle sannerligen behöva fler. Att man då tillmötesgår kravet på goda vägar för bl.a. näringslivets behov är faktiskt att stimulera till ökade intäkter för statskassan. Jag vill citera vad vägverket skriver i ett pressmeddelande med anledning av anslagsäskanden: ”Vi kan konstatera att godstransporterna ökar på vägarna. Detta sammanhänger med att distributionstekniken utvecklats dels mot effektivare lagerhantering och dels mot färre produktionsställen — — Sedan påstod Sven Henricsson att vi hade förslagit besparingar som understiger vägverkets alternativ. Vårt förslag motsvarar vägverkets minimialternativ vad gäller statskommunala vägar. Angående våra förslag till privat finansiering av vissa projekt vill jag säga att syftet är att avlasta statsbudgeten och att skapa möjligheter att genomföra projekten. Jag menar att ett mera marknadsinriktat låneoch leasingförfarande vid byggande av t.ex. lönsamma broar vore bra. Ett sådant finansieringssätt är av stort samhällsekonomiskt värde och innebär en avlastning av statsbudgeten. Förutom att kapital kan utnyttjas för lönsamma investeringar i stället för till finansiella transaktioner, bidrar investeringarna till att upprätthålla entreprenörernas kompetens och till att vidmakthålla deras byggorganisationer. För svenska byggexportföretag är det också mycket värdefullt att kunna hänvisa till referensobjekt i Sverige, utförda på svenska statens villkor. Detta innebär ett stort ansvarstagande från företagarsidan, vilket i sig är meriterande.
Herr talman! Det måste vara ett missförstånd att jag skulle ha sagt att näringslivet inte vore betjänt av bra vägar. Jag har i stället sagt att höjningen av axeltrycket, som gjordes utan att man höjde vägens standard och bärförmåga, ju var bra för näringslivet på kort sikt, genom att man där kunde sätta in kraftigare transportresurser. Det tjänade näringslivet på, och det var ju bra, men jag menar att det därmed uppkom kostnader för det allmänna för att återställa vägarna, reparera dem och vidmakthålla dem. Detta betyder alltså ökade kostnader för det allmänna, medan näringslivet tagit förtjänsten. De förtjänster näringslivet gjorde överlämnades ju inte till vägverket med tack för hjälpen: Varsågod, här får ni en extra dusör för att renovera vägarna! Tvärtom exemplifierar detta hur staten får vara hjälpgumma åt näringslivet utan att få någonting för det. Om detta med att anlita entreprenörer och stora företag för att finansiera objekt som skall realiseras — t.ex. broar — vill jag säga att man härigenom kommer i klart beroendeförhållande, som jag ser det, i varje fall om man låter entreprenören finansiera detta. Denne får ett övertag gentemot konkurrerande entreprenörer som inte kan ge samma generösa erbjudande. Vi får en situation där den som har mycket pengar kan vara med och styra vilka objekt som skall realiseras. Jag menar att vi då kommer ifrån den vedertagna ordningen att detta skall ledas av politiska beslut.
Herr talman! Sven Henricsson säger att näringslivets krav ökar kostnaderna för det allmänna. Men de ger också ökade intäkter för staten. Vägverket får inte pengarna direkt utan i efterhand sedan staten gjort en bedömning av behovet.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande om anslag till vägväsendet, som vi nu behandlar, är justerat den 10 april, och i dag är det den 17 maj. Det har, enligt vad jag erfarit, varit en viss diskussion i korridorerna här i riksdagshuset, där man med hänsyn till kammarens arbetsbelastning undrat: Vad är orsaken till att kammaren får upp detta ärende till behandling så sent? Ärade kammarledamöter! Förklaringen är mycket enkel. Det är nämligen så att den föreslagna ökningen av driftanslagen för det statskommunala och det statliga vägnätet är kopplat till fordonsskattehöjningen, och den frågan tog kammaren ställning till genom att som föregående ärende på föredragningslistan behandla skatteutskottets betänkande nr 40 om ändringar i vägtrafikbeskattningen. Riksdagen har för en halvtimme sedan alltså tagit ställning till fordonsbeskattningen. Därför har vi först nu möjligheter att behandla trafikutskottets betänkande om anslagen till vägväsendet. Detta är den enda orsaken till att kammarbehandlingen dröjt. Jag har velat göra denna deklaration för undvikande av missförstånd och ryktesspridning här i riksdagen. Men, herr talman, nog om detta. Samhällets transportberoende har vuxit oavbrutet under de senaste 30 åren. Den standardförbättring som ägt rum i det svenska samhället under denna period har bl.a. kunnat ske tack vare utvecklingen i fråga om landets vägoch gatunät. Vägtrafiken kännetecknas av att den lättare än andra trafikgrenar kan anpassas till de varierande förutsättningarna och kraven i samhället. Denna förmåga till anpassning kommer även i framtiden att spela en stor roll, eftersom vägtrafikens dominerande ställning i trafikpolitiken kommer att bestå under överskådlig framtid. Vägnätet och gatunätet är vårt största transportsystem, och precis som Olle Grahn sade i sitt inlägg kan praktiskt taget varje hushåll i det här landet nås av en vägtransport. Även om man begagnar andra transportmedel —t.ex. järnväg, flyg och båt — måste man nästan alltid använda vägen för att transporten skall kunna nå det slutgiltiga målet. En god standard på vägnätet och gatunätet är av grundläggande betydelse för landets näringsliv, eftersom mer än 50 96 av alla godstransporter äger rum på våra vägar. Men en god vägstandard är lika viktig för de människor som dagligen — individuellt eller kollektivt — måste färdas på vägarna. Hela 88 2 av all persontrafik, om man mäter i persontrafikkilometer, sker på våra gator och vägar. Vårt lands befolkning har sin bosättning och utkomst spridd över en stor yta, med långa transportavstånd. Samhällets utveckling, liksom industrins omvandling, förändrar hela tiden transportbehoven. Godstransportarbetet kommer att öka i framtiden, och detta beror bl.a. på en koncentration av produktionsställena och en distributionsteknik med ökad lagring av varor i centrallager. Denna omvandling av vårt samhälle och vårt näringsliv ställer krav på god framkomlighet på vägnätet under alla tider på dygnet. Industrins strävan att minska lagerhållningen kräver att transporterna kan ske med god regularitet. Den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen bedrivit sedan regeringsskiftet 1982 syftar bl.a. till en ökning av industrisektorns relativa andel i vår ekonomi. Den massiva satsning som skett och sker på kommunikationsområdet är ett led i denna socialdemokratiska strävan. Inte minst viktigt är att vårt vägsystem förnyas och utvecklas i en riktning som främjar näringslivets tillväxt och förutsättningar härför. I regeringens fördelningsplaner för vägbyggandet ges vägbyggandet, som har som mål att främja näringslivets transporter, högsta prioritet. Samma inställning präglar de åtgärder som föreslås när det gäller drift och underhåll av landets vägnät. Våra vägar och det kapital som har investerats i dem spelar, som jag redan sagt, en mycket stor roll. Underhållet och skötseln av vägarna är viktiga för att vi skall kunna utnyttja den infrastruktur som vägnätet erbjuder. Bristande underhåll innebär, förutom sämre transportförutsättningar, att vi skjuter en reparationsskuld framför oss. Jag tror nämligen att om vi skulle fortsätta att tära på våra vägar på det sätt som skedde t.ex. under år 1976-1982, blir det oerhört svårt att i framtiden skaka fram de pengar som kommer att behövas för att bygga upp vägsystemet igen. Det är därför bra att regeringen satsar som den gör på vägområdet. Den totala anslagshöjningen på driftsidan uppgår till 591 milj.kr. Räknar man i reala termer, är den reala ökningen över 400 milj.kr. Härigenom blir det möjligt att täcka den årliga förslitningen av vägnätet. Men den kraftiga anslagshöjningen gör det också möjligt att upprusta det vägnät som förfallit på grund av bristande underhåll under tidigare år. Jag vill, utan att gå in på några detaljer, beröra bidragssystemet för det enskilda vägnätet. Det förslag som läggs fram i årets budgetproposition innebär ett nytt och mera rättvist bidragssystem. Det skall träda i kraft från årsskiftet 1984-1985. Förslaget bygger i sin helhet på ett underlag som arbetats fram inom vägverket. Man kan säga att förslaget innebär att statsbidragen skall utgå med följande procenttal för de enskilda vägarna. Det skall utgå med 80 96 för genomfartsvägar, med 70 96 för vägar som betjänar fast boende och näringsliv, med 50 96 för vägar som gäller det rörliga friluftslivet och med 40 96 för vägar inom fritidsbebyggelse. Tillgängliga bidragsmedel bör ges en rättvis fördelning med hänsyn till vägarnas funktion. Därför prioriteras. genom det här systemet skogsbrukets och lantbrukets behov av bra vägar framför vägar för fritidsbebyggelse och boende inom olika bebyggelseområden. Moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna har accepterar det här förslaget. Däremot har centerpartiet och folkpartiet i reservationer sagt nej till en omläggning av statsbidragssys temet för enskilda vägar. Det är svårt, herr talman, när man i en knapp ekonomi måste prioritera att inse att vägar för fritidsbebyggelse bör få samma bidrag som vägar för lantbruk och skogsbruk i glesbygden. På samma sätt vill centern och folkpartiet att vägar i stora kommuners villabebyggelse skall få lika stort bidrag som vägar för fast boende i glesbygd. Det socialdemokratiska förslaget innebär att de som har de längsta och tyngsta transporterna skall få från den kaka som finns att fördela förhållandevis mer än de som åker till sin sommarstuga eller bor i ett villaområde. Jag undrar egentligen vad de som bor i glesbygd säger om centerns och folkpartiets förslag. Förslaget, som båda dessa partier ställer sig bakom, innebär ju att de fast boende i glesbygd får mindre bidrag för att centern skall kunna tillgodose kravet att lika bidrag skall utgå till fritidsbebyggelses vägar. Vi tycker att det är en egendomlig glesbygdspolitik som centerpartiet har gett sig in på, och vi tycker det är egendomligt att folkpartiet accepterar den. Regeringen har i sitt budgetförslag lagt stor omsorg vid att driften av statliga och statskommunala vägar skall kunna genomföras på ett likartat sätt. Det är viktigt att hävda denna parallellitetsprincip mellan statlig och statskommunal väghållning. Nu föreslår centern och folkpartiet att anslaget Bidrag till drift av kommunala vägar och gator skall skäras ned med 92 milj.kr. eller drygt 13 70. Hur skall då de väghållande kommunerna kunna underhålla beläggningar och broar i samma omfattning som sker på det statliga vägnätet? Det kommer att bli stor skillnad på vägstandarden, till men för trafiksäkerheten och framkomligheten. Centerns och folkpartiets förslag att föra över 92 milj.kr. från de statskommunala vägarna till enskild väghållning innebär att drift och underhåll av t.ex. den viktiga trafikleden Essingeleden, inkl. Essingebron, här i Stockholm får stå tillbaka till förmån för sommarstugevägar eller gator i villaområden. Bara detta lilla exempel visar hur illa genomtänkt deras förslag är. Herr talman! Det förvånar mig också att vpk hamnat på samma principiella ståndpunkt och vill föra över medel från drift av statskommunala till enskilda vägar. Visserligen har vpk reducerat sin omfördelning till 35 miljoner, att jämföra med mittenpartiernas 92 miljoner, men det förändrar inte min förvåning, herr Henricsson, och inte heller det faktum att man vill ta pengarna ifrån driften av statsvägar. Det är förvånansvärt att ni har gjort så. Vad beträffar byggandesidan har denna budgetproposition en väsentligt högre ambitionsnivå. Jag vill först hänvisa till 1979 års trafikpolitiska beslut, där riksdagen framhöll att planeringen av vägbyggandet borde utgå från en högre ambitionsnivå. Genom att man från regeringens sida i anvisningarna för flerårsoch fördelningsplanerna gjorde det möjligt för väghållarna att på ett bättre sätt än tidigare ta med de s.k. sysselsättningsanslagen i sin planering, kan riksdagens ”beställning” från 1979 uppfyllas i framtiden. Som bekant baseras de nya flerårsplanerna för 1984-1993 på ordinarie anslag, dvs. 900 milj.kr., samt dessutom på 500 milj.kr. för vägbyggande av sysselsättningsskäl. Det betyder en ram på 1 400 milj.kr. för i år och 1 450 milj.kr. för nästa år. På samma sätt har fördelningsplanen för byggande av statskommunala vägar grundats på en planeringsnivå som ligger 60 milj.kr. över det ordinarie anslaget på 340 milj.kr. För år 1985 är planeringsramen 450 milj.kr. Jag tycker det är ett bra system man har infört. Inom utskottet har vi emellertid fortfarande den uppfattningen att det vore bättre att ytterligare en del av de s.k. sysselsättningsmedlen överfördes till och ingick i de ordinarie ramarna för vägverket. När man lyssnar på Görel Bohlin och tar del av moderata samlingspartiets reservationer, kan man inte låta bli att uppfatta moderata samlingspartiet som mycket negativt när det gäller vägsektorn. Dess företrädare reserverar sig för en minskning av anslaget till byggande av statliga vägar med 60 milj.kr. De vill reducera anslaget för byggande av kommunala vägar med 30 milj.kr., och på driften av dessa vill de pruta 35 milj.kr. Jag tycker att det här är ett uttryck för att man inte i sin bedömning ger vägsektorns betydelse för transportområdet och för näringslivet samma prioritet som vi gör. Görel Bohlin säger att det är en svår balansgång man måste gå när man skall spara. Jag kan gärna medge det. Jag menar också att det är väldigt viktigt att vi driver en ekonomisk politik så att vi kan rätta till det stora budgetunderskott ni lämnade över. Jag tycker att den förda politiken pekar i rätt riktning. Jag vill emellertid med bestämdhet hävda att kapitalförstöring inte är ett bra sätt att spara. Jag vill med bestämdhet hävda att investeringar i infrastrukturen och i vårt vägnät ur ekonomisk synpunkt är positiva. De har nämligen en positiv effekt på industrin. Skall vi ha en chans att rätta till ekonomin i det här landet, måste vi få en industrisektor och ett näringsliv som kan fungera effektivt, producera till låga kostnader och vara konkurrenskraftigt. Transportsektorn och transportkostnaderna är i det sammanhanget av utomordentligt stor betydelse. Det trodde jag att moderata samlingspartiet hade fått klart för sig vid alla de överläggningar och diskussioner som trafikutskottets ledamöter haft möjlighet att föra med näringslivets representanter. Det är litet egendomligt att en socialdemokrat skall behöva föra en debatt med företrädare för moderata samlingspartiet när det gäller att tillgodose för svenskt näringsliv angelägna behov. Det finns ett antal reservationer. Jag avser inte att diskutera alla. Reservation 3 handlar om leasingförfarande och externfinansiering i samband med brobyggen. Samtliga tre borgerliga partier står bakom reservationen. Vi har från utskottsmajoritetens sida sagt nej till ett sådant leasingförfarande. Vi har gjort det för att regeringen i sina anvisningar för flerårsplanearbetet har förutsatt att man i länen prioriterar sina brobyggen i planarbetet. Detta gäller speciellt där man kan minska driftkostnaderna genom att ta bort nuvarande färja. Regeringen har dessutom i budgetpropositionen vidgat planeringsramarna för de statliga vägarna med 500 milj.kr. jämfört med vad som gällde under den borgerliga regeringstiden. Denna vidgning av ramarna ger också utrymme för ökat brobyggande. Min alldeles bestämda bedömning — det vill jag säga till de företrädare för de borgerliga partierna som står bakom den här reservationen — är att det blir dyrare att leasa än att staten lånar. Möjligheterna att ta upp lån är definitivt inte bättre än riksgäldskontorets. Man måste också ha klart för sig att kostnaderna för driften inte bortfaller om man lånar — oavsett på vilket sätt — eftersom dessa ändå måste betalas som räntor och amorteringar. Sedan en kort kommentar riktad till moderata samlingspartiets företrädare. I en motion krävs att en avgiftsfinansiering för Ölandsbron skall införas. Man vill men vågar inte följa upp kravet fullt ut. Det blev i stället ett särskilt yttrande. Hela den argumentering som Görel Bohlin förde fram visade emellertid en positiv inställning till att vi skall införa avgiftsfinansiering — speciellt när det gäller Ölandsbron. Man talar i reservationen och i det särskilda yttrandet om onödigt åkande på Ölandssidan. För två veckor sedan behandlade vi Gotlandsstödet här i kammaren. Då framförde moderata samlingspartiet kravet att vi skall göra allt för att underlätta turismen på Öland. Man reserverade sig för ett inrättande av en ny färjelinje från Öland till Gotland. Detta är ett mycket egendomligt sätt att argumentera. Ena veckan säger man att allt skall göras för att underlätta turismen, nästa vecka talar man i ett särskilt yttrande om okynnesåkande och vill införa en särskild avgiftsfinansiering. Vi har från socialdemokratins sida sagt nej till avgiftsfinansiering. Vi kommer att säga nej även i framtiden när det gäller den del av det svenska vägnätet som skall betjäna trafiken inom landets gränser. Herr talman! Med detta ber jag att på alla punkter få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Kurt Hugosson säger att jag i mitt anförande lät negativ till vägnätet. Det är mycket märkligt, och jag föreslår att Kurt Hugosson läser protokollet — det får visa att jag faktiskt inte är negativ vare sig till vägnätet eller till den industri och det näringsliv som i stor utsträckning använder vägnätet. Tvärtom betonade jag mycket starkt i mitt anförande att det var viktigt att vägnätet upprustades just för industrins skull. Det vi från moderata samlingspartiet har gjort är en annan bedömning beträffande anslagen, och det är en neddragning i förhållande till regeringens förslag som inte är så särskilt stor. 591 milj.kr. på driftsidan sade Kurt Hugosson att regeringen hade plussat på, och vi har från det dragit av 45 milj.kr. Vi har också motiverat varför vi har gjort detta. Det är faktiskt så, Kurt Hugosson, att besparingar i statsbudgeten är absolut nödvändiga. Det räcker inte med stimulans till näringslivet — man måste också åstadkomma besparingar. När det sedan gäller frågan om finansieringen utanför statsbudgeten skulle jag vilja säga att ett mycket värdefullt sätt att låna är att ha ett mer marknadsinriktat låneoch leasingförfarande. Man uppnår en fördelning av kostnaderna för projekten över tiden, och man uppnår en fördelning — under förutsättning av avgiftsuttag — på brukarna mer än på skattebetalarna. Detta är utomordentligt värdefullt för samhällsekonomin. Jag vill tillägga, eftersom Kurt Hugosson tog upp detta med upplåningsförfarande, att det redan i upplåningsförfarandet via staten ligger en förlust, på grund av att staten nu lånar utomlands till hög marknadsränta och med valutaförluster, men lånar ut både till affärsdrivande egna verk och till andra, t.ex. kommunerna, till lägre ränta. Det finns skäl för statsmakterna att titta litet närmare på detta. Beträffande Ölandsbron hade det, Kurt Hugosson, varit ganska bra att ha de pengar till reparation av Ölandsbron som vi hade fått om vi hade haft tullar från början.
Herr talman! Kurt Hugosson säger att socialdemokraterna har ambitioner att förbättra vägar, och det är bra — men vi har alla de ambitionerna. Vi skall väl se saken som den i verkligheten förhåller sig: Vi har nu fått en bättre världskonjunktur som ger oss dessa möjligheter, och det är vi glada för. Det är nödvändigt att vi får en förbättring av vägarna. När det gäller fördelningen vill vi från centerns sida att riksvägar och länsvägar skall ha 50 96 vardera. Vi föreslår dessutom 20 milj.kr. ytterligare för att förstärka vägar och broar som utgör flaskhalsar och är till stort men för effektiviteten. Kurt Hugosson har här redogjort för de nya reglerna för enskilda vägar. Men man blir inte så mycket klokare för det. Frågan är, Kurt Hugosson: Hur blir det med vägarna i de områden där det finns både bofast befolkning och en heldel fritidsboende? Det är väl fel om den bofasta befolkningen i ett område skall drabbas av att det finns fritidshus i området. Är det så, Kurt Hugosson, att om det finns någon fast boende efter en väg så kommer denna väg att klassas som tillhörande ett område med bofast befolkning, utan hänsyn till de fritidsboende? Det vore bra att få veta detta. Huvudmännen för de statskommunala vägarna har en bättre ekonomi, och vi har egentligen inte dragit ner anslagen i förhållande till 1982 års nivå. Vi har återställt dem realmässigt. Säkerligen kommer glesbygdsborna att bli medvetna om vad de förslag som regeringen har lagt fram innebär— de förslag som har accepterats också av moderaterna. Vi anslår ju i varje fall 53,5 milj.kr. mer, och då kan jag inte på något sätt förstå hur det skall kunna bli en försämring. Det måste Kurt Hugosson förklara för kammarens ledamöter, detta går egentligen inte ihop. Jag kan inte förstå hur man kan åstadkomma mer om man tar bort en massa pengar — det är en filosofi som får stå för andra och deras sätt att resonera ekonomiskt.
Herr talman! Det är naturligtvis inte obekant för Kurt Hugosson att vi från folkpartiets sida i januari i samband med de olika motionerna med anledning av budgetförslaget lade fram en hel del besparingsförslag som tillsammans rörde sig om ungefär 10 miljarder netto. Dessa besparingar har trots allt inte drabbat kommunikationsområdet särskilt hårt. Jag hoppas att Kurt Hugos son har uppmärksammat det. Vi föreslår en besparing när det gäller driftbidraget till kommunala vägar. Det är fel, Kurt Hugosson, att påstå att vi har fört över alla pengar till enskilda vägar. Vi gör en nettobesparing på runt 38 miljoner. Det vi för över till de enskilda vägarna är ungefär 53 miljoner. Det gör vi för att kunna behålla den nivå som vi anser att anslaget till de enskilda vägarna bör ha. Jag kan inte förstå — och det är en synpunkt som även Bertil Jonasson framförde här alldeles nyss — hur det skulle kunna bli sämre för de enskilda vägarna om man ökar anslaget med 53 miljoner. Det måste Kurt Hugosson kunna förklara på något sätt.
Herr talman! Kurt Hugosson tar upp frågan varför vpk föreslår att man skall föra över pengar från de statliga vägarna till de enskilda vägarna, ofta ute i glesbygden. Vi anser att man kan göra det av följande skäl. En motorväg t.ex. kostade i fjol, när jag kontrollerade det, 10 000 kr. per meter. Det betyder att om man skulle dra in två tre kilometer av ett sådant markkrävande motorvägsbygge skulle man ändå få in pengar för att finansiera en satsning på de enskilda vägarna, som behöver behålla realvärdet i sitt stöd. Jag skulle vilja ställa en fråga. Kurt Hugosson sade att det nu är mycket bra ställt med vägarna, och regeringen är mycket duktig, den satsar på vägarna, och det har hänt mycket. Hur kan det då komma sig — jag vill gärna ha en kommentar till det — att det är aktuellt med indragningar av en hel rad vägstationer ute i landet — det är tal om 50-60 — och att många människor skall bli permitterade från vägverket eftersom man inte har möjlighet att klara sin ekonomi. Detta är frågor som inte minst Kurt Hugosson har drivit hårt — jag har läst protokollen så jag vet det. Nu vore det intressant att få veta: Hur förhåller det sig med detta i dag?

Herr talman! Om jag sade att Görel Bohlin var negativ till vägverket, gjorde jag mig i så fall skyldig till en felsägning, för jag avsåg vägväsendet. Det är faktiskt konstaterat — där ger jag gärna Olle Grahn rätt — att man från mittenpartiernas sida till stor del ställer sig bakom de anslagsförslag som föreligger i budgetpropositionen. Men moderata samlingspartiet har tre reservationer, i vilka man på olika anslag vill reducera medel som skall gå både till drift och till bygge. Detta måste tas till intäkt för att ni inte känner på samma sätt som Övriga partier för att satsa på vägområdet. Det är beklagligt, inte minst med tanke på att om en fortsatt kapitalförstöring fick äga rum när det gäller våra vägar, så skulle det kosta oss stora belopp i framtiden. Vi har ju också vid ett flertal tillfällen fått välmotiverat redovisat från näringslivets och industrins sida hur mycket det betyder för industrin att vi har ett bra och väl fungerande vägsystem. Nr 146 När det gäller leasingförfarande och upplåningsförfarande har jag mycket Torsdagen den svårt att tänka mig att man skulle kunna genomföra upplåningar till lägre 17 maj 1984 räntenivå än vad som kan ske genom riksgälden. För att återgå till centerpartiet vill jag säga att centerpartiet uppenbarligen är på det klara med att det system som föreslås i budgetpropositionen är bra men att man av någon oförklarlig anledning ändå har hamnat fel. Av de enskilda vägarna, som vi nu har diskuterat, utgör genomfartsvägar och vägar för fast boende i glesbygden 90 96. Dessa vägar får den högsta procentsatsen, just den procentsats som centerpartiet vill återgå till och som gällde under föregående budgetår. Men ni går alltså emot systemet, och det innebär att ni vill ha lika hög nivå på statsbidraget till sommarstugevägar och vägar i villaområden. Det är det som vi tycker är fel, eftersom ni då tar dessa pengar från de statskommunala vägarna, där vi har ett eftersatt underhåll. Det kan var och en upptäcka som kör på våra stora genomfartsleder i de stora kommunerna. Där har vi också det stora trafikarbetet. De enskilda vägarna svarar för 2 96 av trafikarbetet i det här landet. Där vill ni satsa 53 milj.kr. ytterligare, medan ni däremot till det statskommunala vägnätet, som svarar för det helt dominerande trafikarbetet, vill reducera anslaget. Det är detta som vi tycker är besynnerligt.
Herr talman! Nej, jag uppfattade ”vägnätet” — inte vägverket. Jag vill för det första säga att det är en högst egendomlig argumentation som Kurt Hugosson har. I mitt anförande talade jag om att vi är mycket angelägna om en förbättring av vägnätet. Men mot den nuvarande ekonomiska bakgrunden och med tanke på behovet av besparingar har vi föreslagit besparingar, dvs. en neddragning av den stora anslagsökning som regeringen har föreslagit. Skälet till att vi vill göra besparingar — det är mycket marginella belopp — är insikten om nödvändigheten att spara på statsbudgeten för att om möjligt stoppa ökningen av budgetunderskottet. Det är ett skäl som ni borde respektera och t.o.m. känna tacksamhet för. Det är ju inte ovanligt att våra besparingsförslag tas upp och dammas av för att sedan i något omstuvad form lanseras som regeringsförslag. Det är ju smart. Regeringen vet mycket väl att vi moderater inte hoppar av vår linje utan stöder besparingsförslag också när det är regeringen som står som avsändare. Sedan, snälla Kurt Hugosson, är det så när det gäller leasing och låneförfarande att när vi har underskott i statsbudgeten, så blir varje ökning, dvs. varje lån, en mycket dyr upplåning.
Herr talman! När det gäller de enskilda vägarna inser givetvis var och en att de av regeringen föreslagna pengarna år 1985 inte kommer att vara ett stöd motsvarande det man fick 1983. Det kommer människorna att bli på det klara 62 med. De föreslagna pengarna räcker inte till för att placera någon större andel av vägarna på 70 och 80-procentsnivåerna. Man kan ju inte trolla med knäna och göra mera för mindre pengar. På det här sättet kommer glesbygdskommunerna och befolkningen där samt skogstransporterna att drabbas. Kurt Hugosson säger att de fritidsboende inte skall gynnas på den fasta befolkningens bekostnad. Jag har tidigare frågat Kurt Hugosson vilken bedömning man skall göra när det gäller områden med blandade vägar — dvs. områden där det kanske bara finns en bofast och många fritidsboende, eller tvärtom. Hur skall man förfara i det avseendet? Vi skall vara på det klara med att människorna, när resultatet av dagens majoritetsbeslut blir känt och skall tillämpas i det praktiska livet, kommer underfund med att det blivit en försämring — för så måste det ju bli när mindre pengar anslås. Man måste helt enkelt vara särskilt kunnig i ekonomi för att kunna förklara att man med mindre pengar kan göra mera. Men det får stå för dem som driver det påståendet. Försök klargöra detta för människorna! Det är bättre än att bara komma med munväder här i riksdagen. Det var vad jag ville ha sagt.
Herr talman! Även för mig är det en gåta hur ett lägre anslag skall kunna innebära ett bättre bidrag till vägarna. Det vore ärligt av Kurt Hugosson att nu här i kammaren erkänna att ni naturligtvis fått många tillrättavisningar från kommunalmän och andra som haft bekymmer till följd av det beslut som fattades här i riksdagen för ett år sedan. Det är ju därför som ni med diverse krumbukter har försökt att komma fram till ett förslag som i vissa hänseenden kanske ser bättre ut men som, naturligtvis, kommer att innebära att bidraget till de enskilda vägarna blir sämre.

Herr talman! När jag lyssnade till Görel Bohlins senaste replik här kom jag att tänka på följande gamla talesätt: tala är silver och tiga är guld. Faktum kvarstår att moderata samlingspartiet är det enda parti i trafikutskottet som velat göra kraftiga neddragningar på anslagen såväl till byggande som till drift av vägsystem. Detta kan bara uppfattas på ett enda vis: ni prioriterar inte på samma sätt som övriga partier vikten av ett väl fungerande vägsystem. Det är detta som jag tycker är förvånansvärt. Vägsystemet har ju en sådan utomordentligt stor betydelse för det svenska näringslivet. Jag vill på nytt säga vad gäller låneoch leasingförfarandet att även jag delar den principiella uppfattning som Sven Henricsson givit uttryck för tidigare, nämligen att vi icke är intresserade av ett system som innebär någon form av privatisering. Vi vill heller icke komma i beroendeställning när det gäller de entreprenörer som skulle ställa medel till förfogande. Det är ganska allvarligt att, som skett i den här debatten, göra gällande att det jag säger bara är munväder. Om man gör en uppdelning i olika kategorier är det inte så konstigt att man kan klara underhållet av de enskilda vägarna med ett något mindre anslag. Naturligtvis innebär förslaget att mindre pengar anslås till sommarstugevägar och till vägsamfälligheter i villaområ den. Men å andra sidan ser vi till att de glesbygdsvägar som betjänar lantbruket och skogsbruket får sina 80 6 — precis som ni vill. Men dessutom är det med det här anslaget möjligt att ta med även nya vägar i systemet. Jag kan gärna hålla med Olle Grahn om att det system som gäller innevarande år och som vi fattade beslut om för ett år sedan inte är bra. Det är därför som vägverket har fått ta fram detta differentierade system, som skapar bättre rättvisa mellan olika vägkategorier. Det som har gjort mig litet bekymrad är att ni har velat ta pengar från det statskommunala vägnätet, där vi har de stora bristerna, den stora trafikvolymen och den högsta andelen av våra trafikolyckor. Detta är ett område som måste prioriteras, och därför är det beklagligt att ni har velat göra besparingar på just detta anslag.

Herr talman! De svenska vägarna har alltid varit ett kärt ämne att diskutera och debattera. Givetvis har det också alltid varit de vägar som ligger mig själv närmast som har varit de som intresserat mig mest. Men detta är ju inte så märkligt, eftersom det gäller de vägar som jag konfronteras med dagligen. En väg är E 6-an, som sträcker sig efter hela Västkusten. Det finns egentligen mycket att säga om denna Europaväg. Många bitar är en skandal. Det pågår ett ombyggnadsarbete — det är riktigt — men det är för små delar åt gången som åtgärdas för att E 6-an någon gång skall bli färdig och acceptabel. Genom Bohuslän, från Stora Höga och upp till Svinesund måste ett krafttag tas. Pengar måste till så att de ombyggnadsplaner som är klara verkligen kan genomföras helt ut. Vägen genom Bohuslän har uppmärksammats vid många tillfällen i de västsvenska tidningarna, och det uttryck som använts har varit skandal. Detta är en väg som belastas med tung trafik i mängd samt en mycket stor del turisttrafik. Speciellt sommartrafiken kan många gånger drabba hårt med långa köer. En olyckshändelse av någon art ger milslånga köer och oframkomlighet. Jag har i motion 672 beskrivit vad som kan hända. Det finns inte möjlighet att på ett acceptabelt sätt leda trafikanterna vidare på andra vägar, vilket också visar på angelägenheten av att de vägar i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län som i dag benämns 1071, 1069, 1070, 0702 samt 0924 får en ordentlig översyn, så att de i framtiden kan fungera som parallellvägar och tillfartsvägar utan stor olycksrisk. Det är bråttom och angeläget att arbetet på E 6-an påskyndas, eftersom vägen är förenad med en stor olycksrisk men också därför att många nya arbetstillfällen därigenom skulle skapas. E 6-an genom Halland, som i dag håller på att ombyggas, bör absolut vara av motorvägsstandard. Vi kommer annars att i framtiden få ångra oss många gånger. Och vi måste känna ansvar för framtiden. Jag har också medverkat i ett par motioner, nr 820 och 1792, där vi - Nr 146 speciellt tagit upp angelägenheten av att bygga ett antal broar. I motion 820 har vi tagit upp Öckerö kommun, som består av många olika öar med mycket svåra kommunikationsproblem. Det blir ofta långa väntetider för t.ex. skolbarn och deras lärare. Från kommunens sida har detta förhållande diskuterats och påtalats i 15 år. Under tiden har ytterligare många människor flyttat från Göteborgsområdet till Öckerö, varför projektet nu är än mer angeläget. Men ingenting har gjorts från berörda myndigheter. Däremot har man köpt nya färjor och lagt ned stora summor på reparation av dåliga färjelägen. Detta har bara tillfälligt förbättrat situationen. Vi måste hjälpa Öckerö kommun till ett bra internt kommunikationsnät. I motion 1792 av Kjell Mattsson m.fl. tar man upp frågan om att ett program bör utformas för utbyggnad av broar vid angelägna ställen i Bohuslän. Ett av dessa är Svanesundsprojektet, med broförbindelse till Orust. Detta arbete måste anses vara så angeläget att det snarast måste projekteras och påbörjas. Uppvaktningar från Orust har gjorts hos kommunikationsministern vid flera tillfällen, men ingenting har ännu hänt som visar på intresse från berört departement. Allt detta som jag har tagit upp här är angelägna projekt som av olika orsaker verkligen behövs. En av orsakerna, som borde påskynda beslutsprocessen, är att brobyggena och vägbyggena skulle minska olycksriskerna. De skulle dessutom ge många välkomna arbetstillfällen i ett av arbetslöshet hårt drabbat Bohuslän. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till motionerna 1265, 672, 820 och 1792 samt reservation 3.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande om anslag till vägväsende m.m. som nu behandlas tar upp många viktiga frågor. Låt mig erinra om en som inte är alldeles okänd för kammarens ledamöter. I motion 1272 till årets riksmöte har samtliga från Halland i riksdagen företrädda partier föreslagit att riksdagen skulle uttala sig för att den fortsatta utbyggnaden av E 6 genom länet sker i form av motorväg. Samtliga i länet verksamma organisationer av skilda slag, näringslivet liksom alla de som av olika anledningar besöker länet stöder förslaget om motorväg genom länet. Alla har svårt att förstå att motorvägen skall sluta vid Varberg i norr för att åter börja vid gränsen mot Skåne. Vilka skäl finns det för att denna del av E 6 skall ha formen av motortrafikled? Om det händelsevis skulle vara någon som funderar över varför vi återkommer i denna fråga, som tidigare inte vunnit gehör i trafikutskottet, skall jag ge en förklaring till detta. Ett som vi, och många med oss, tycker starkt argument för motorväg är trafikolyckorna. På grund av många gånger alltför höga hastigheter samt de många omkörningarna i tid och otid uppstår stora risker för bl.a. dikeskörningar och frontalkrockar. Trafikolyckor är mycket kostsamma för samhäl 65 let. Olyckor på motortrafikleder är ofta mycket allvarliga och därmed också som tidigare nämnts dyra. Beräkningar som gjorts beträffande den nu aktuella sträckan — Gunnestorp-Långås, 23 km -— visar att den årliga minskningen av olyckskostnaderna — om den byggs i form av motorväg — blir flera miljoner kronor. Då är inte det stora mänskliga lidandet i samband med dessa olyckor medräknat. Arbetsmiljön för dem som kör tunga fordon får inte glömmas bort i sammanhanget. Andelen tung trafik på E 6 genom Halland är högre än genomsnittet på Europavägarna i Sverige. Av den tunga trafiken är ca 60 9o släpkombinationer. Mitt i Halland ligger också ett av vårt lands största åkerier med ett hundratal lastbilar av skilda slag. Sverige satsar nu stort på turismen. Detta kan förhoppningsvis leda till stora turistströmmar söderifrån till vårt land. E 6 spelar i detta sammanhang en betydande roll som transportlänk. Motortrafikleden kan i detta fall vara en obekant företeelse för de utländska gästerna. Herr talman! I Halland finns en enad opinion för en motorväg bland såväl politiker, näringsliv och organisationer som allmänhet om vikten av att anlägga ett långsiktigt perspektiv på denna fråga.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

Herr talman! Jag ber på förhand kammaren om ursäkt för att en del av vad jag kommer att säga innebär en upprepning av Owe Andréassons argumentering. Men det understryker bara den totala enighet som finns i vårt län när det gäller E 6. Därför skall jag kortfattat än en gång redovisa den kompakta och eniga opinionen i Halland för en motorväg men också en del nya argument och synpunkter. Jag tar som utgångspunkt den just nu aktuella sträckan mellan Varberg och Falkenberg, men motiven kan också användas för stora delar av sträckningen genom Bohuslän. Naturligtvis är utbyggnaden av E 6 en mycket angelägen fråga för oss som bor i Halland och Bohuslän. Men det går absolut inte att betrakta den som en begränsad länsfråga, därför att E 6 är en internationell trafikled, som förbinder Norge och Sverige med den europeiska kontinenten. Därav följer att den är mycket hårt belastad med en stor andel tung nyttotrafik — betydligt större än för genomsnittet på våra Europavägar. Vart fjärde fordon som trafikerar E 6 genom Halland tillhör den kategorin, huvudsakligen långtradare. Att vägen är en internationell led och alltså trafikeras av många utländska bilar, såväl turistsom nyttotrafik, innebär ett problem i sig. Man är helt enkelt inte van vid den typen av väg som motortrafikleden utgör. Och det skapar bevisligen en mängd olyckstillbud. Risken är naturligtvis allra störst där en vägtyp avlöses av en annan. Till den här bilden hör också planerna på en fast förbindelse över Öresund. En sådan skulle naturligtvis ytterligare öka såväl turistsom nyttotrafiken. Motortrafikleden är ur trafiksäkerhetssynpunkt betydligt sämre än motorvägen. Det låter nästan banalt att säga det, men trafikolyckorna innebär, förutom personliga tragedier, också väldiga kostnader för samhället. Det går att räkna fram den ungefärliga skillnaden i olyckskostnader mellan en motorväg och en motortrafikled. På sträckan Varberg-Falkenberg blir den årliga minskningen av olyckskostnaderna 4 milj.kr., om man bygger motorväg i stället för motortrafikled. Lägger man till det vinsterna som görs på grund av bättre framkomlighet, finner man att de högre kostnaderna för en motorväg skulle vara betalda på ungefär tio år. Det finns, herr talman, ytterligare en intressant aspekt på valet av vägstandard, och den gäller framtida utvecklingstendenser i näringslivet på materialadministrationens område. De stora företagen i Sverige, inte minst i Västsverige, arbetar sedan flera år på att få snabbare genomflöde vad gäller både de interna och de externa transporterna. Det är ett led i en kapitalrationalisering, som kommer att ställa stora krav på täta och säkra leveranser. Transportfunktionen kommer alltså att öka i betydelse. Det innebär i sin tur att om vi inte får en ordentlig upprustning av E 6, kommer det att ge våra västsvenska företag ett sämre utgångsläge än de europeiska konkurrenterna har. När man går igenom alla argument som talar för motorvägsstandard på E 6, förstår man lätt varför opinionen i Halland är så enig som den är. Länsstyrelse, landsting, kommuner, polis, läkare och näringsliv — alla är lika övertygade: Det vore ett stort misstag att inte bygga den här sträckan som motorväg. Eftersom vi har motorväg såväl i länets södra som norra del och den motortrafikled vi nu har vid Halmstad dessutom är dimensionerad för att byggas ut till motorväg, riskerar vi att sträckan Varberg-Falkenberg i framtiden blir den enda delen av E 6 som inte är motorväg. Och ett sådant handlande är det svårt att finna någon logik i. Behovet kan ju inte rimligen vara mindre på just den här sträckan. Slutligen, herr talman: Vi menar alltså att det är samhällekonomiskt försvarbart att satsa på ett fortsatt motorvägsbyggande trots att vi har en besvärlig ekonomisk situation. Men vi har ändå från länet sagt att om hela den sträckan inte går att klara ekonomiskt nu, vill vi i stället minska längden på den här etappen och bygga motorväg för de pengar som redan är reserverade i flerårsplanen. Om det finns någon mening med det som utskottet kallar ”den decentraliserade planeringsoch beslutsprocessen”, måste under alla förhållanden ett sådant önskemål från länet beaktas. Yrkanden om att utbyggnaden av Europaväg 6 skall göras som motorväg förs fram i två motioner, nämligen 1265, som är en folkpartimotion, och 1272, som är undertecknad av Hallands samtliga riksdagsledamöter. Jag yrkar, herr talman, alltså bifall till dessa två motioner.

Herr talman! Varje år väcks i riksdagen ett antal motioner som gäller enskilda vägobjekt. Vi har nu i talarstolen haft tre företrädare som talat för motioner som gäller ett enskilt projekt, i detta fall E 6. Jag skall inte på något sätt gå i polemik när det gäller argumenteringen för eller emot E 6. Jag vill bara klarlägga trafikutskottets mångåriga tradition att inte ta ställning till enskilda projekt. Vi har här i riksdagen lagt fast en väglag och lagt fast principer för hur planeringen och prioriteringen av olika vägobjekt skall gå till. Så länge riksdagen icke har ändrat väglagen och de prioriteringsprinciper som en enhällig riksdag lagt fast kommer trafikutskottet fortsätta att följa dessa riktlinjer och inte ta ställning till enskilda projekt. Jag vill gärna också säga att frågan om E 6 inte är en länsfråga. Även om man i Halland går man ur huse för det här projektet — jag har full förståelse för att man gör det — är detta inte en fråga där man nödvändigtvis skall följa en enskild länsstyrelses uppfattning. Avvägningen måste ske genom en prioritering mellan olika delar av landet. Vi har ett system för det, och jag tror att det är klokast för riksdagen att vi tillämpar det system som vi hittills gjort och som Christer Eirefelts partivän, trafikutskottets tidigare ordförande Sven Gustafson i Göteborg, var den främste förespråkaren för här i kammaren. Det är därför jag noterar att trafikutskottet är enhälligt när det avvisar motionerna om dessa enskilda projekt. Det innebär inget ställningstagande till de enskilda objekten.

Herr talman! När det gäller E 6 är situationen den att prioriteringen i länet är gjord sedan länge med ett kristallklart resultat. Det finns en nära nog hundraprocentig opinion för motorvägsstandard. Däremot kommer vi inte överens med vägverket — det har Kurt Hugosson rätt i. Därför har detta ärende automatiskt blivit en fråga för regeringen. Det är i det läget vi menar att utskottet och riksdagen mycket väl kan och bör uttala sig om vägstandarden. Vi talar alltså inte om en väg med ett begränsat intresse för en mindre region, utan om en mycket viktig transportlänk, i både nationellt och internationellt hänseende. Dessutom har vi redovisat en alternativ lösning som går ut på att vi åstadkommer motorvägsstandard en kortare etapp än planerat, för de pengar som alltså redan finns reserverade. Förhållandena medger mycket väl att man gör så. Det finns t.ex. en färdig anslutningsväg där den här etappen i så fall skulle sluta. För mig är det obegripligt att tydligen inte ens en sådan lösning kan accepteras.

Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet var Görel Bohlins första inlägg. Hon talade där om att införa avgifter på Ölandsbron. Eftersom jag kommer från denna landsända och representerar Kalmar län, skulle jag vilja ställe ett par frågor till moderata samlingspartiets företrädare i detta sammanhang. I ett särskilt yttrande har moderaterna sagt att de vill införa avgifter på Ölandsbron för att förhindra slitage på den vackra Ölandsnaturen för att förhindra okynnesåkning till Öland. Det är möjligt att vissa markägare på Öland kan resonera på detta sätt. Men förra veckan talade vi om annan trafik. Det gällde Öland då också. Då ville moderaternas talesman främja turismen och få mer trafik till Öland genom att anknyta Öland till Gotland med en färjelinje. Det innebär i och för sig att man får köra ca tio mil på Öland för att komma från bron till färjeläget. Moderaterna vill alltså förhindra okynnesåkning till Öland. Men i förra veckan var ni, vilket även Kurt Hugosson nämnde, inne på att främja turismen och få ett ökat åkande. Från socialdemokratiskt håll säger vi nej till broavgifter. Vi har uttalat betänksamhet vad gäller utökad färjetrafik av vissa ekonomiska skäl. Den utglesning av trafiken som ert förslag då innebar skulle nämligen medföra ett ökat behov av transportstöd till Gotlandstrafiken. Jag skulle vilja fråga: Vilket av alternativen är gällande för moderaterna? Ni kan knappast tala för båda, eftersom de är oförenliga.
Herr talman! I vårt särskilda yttrande — det är alltså ingen reservation — säger vi att avgifter kan vara ett sätt att få in pengar till Ölandsbron. Om man hade haft ett tullsystem från början, skulle man ha fått in tillräckligt mycket pengar för reparationer av bron. I vår motion säger vi att ett avgiftssystem kan bidra till att något dämpa den trafik som går över bron. Jag vill påstå att det förekommer mycken åkning över Ölandsbron, som inte är för vare sig turism eller boende. Det förekommer en omfattande körning över bron, som inte ger några som helst turistpengar till Öland.
Herr talman! Även om det inte är en reservation utan ett särskilt yttrande ni kommer med menar ni väl ändå vad ni skriver. Ni påstår ju att en viss okynnesåkning som ni kallar det för till Öland medför ett ökat slitage på naturen. Då menar ni väl inte bara vägarna utan även naturen vid sidan om. Detta vill ni förhindra. Ni vill nu hindra turistströmmen till Öland och minska den, men förra veckan ville ni öka den på annat sätt. Vilket av de två alternativen är det som ni talar för?

Herr talman! Vi skall i dag ta ställning till ett förslag till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Förslaget innebär att de rättsliga skillnaderna mellan gatumarksoch tomtmarksparkering minskar. S.k. kontrollavgift för olovlig parkering på tomtmark skall kunna tas ut på samma villkor som enligt lagen om felparkeringsavgift från 1976. Denna lag reglerar emellertid rätten att nyttja offentlig mark och det lagförslag som nu behandlas handlar om en upplåtelse av privaträttslig natur, dvs. i princip ett avtal mellan enskilda. I 1976 års lag infördes ett strikt ägaransvar, som innebär att ägaren till en felparkerad bil fick ansvaret för överträdelsen, även om han var ovetande om att någon använt hans bil. Det strikta ägaransvaret vill man nu skall gälla även vid felparkering på tomtmark. Påföljden drabbar då ägaren, oavsett om han vet att hans bil används av annan eller ej. Den kan t.ex. vara stulen eller ”lånad”, som det brukar heta. Det finns enligt 1976 års lag ingen skyldighet för den som utdelar påföljden att göra någon utredning. Med 1976 års lag avkriminaliserades också felparkering. Det är alltså tillåtet att parkera fel bara man betalar. Men ”straff” utdelas, för som en bestraffning måste man i vart fall uppleva parkeringslappen om man är ägare till en felparkerad bil. Ägaren till bilen kan protestera men får ligga ute med pengarna tills hans fall prövats, och om han vill föra sin sak till rättslig prövning får han betala rättegångskostnader. Han är med andra ord skyldig tills han bevisat sin oskuld. Det omvända är ju kungsregeln i vårt rättssystem. För den som driver parkeringshus eller ett parkeringsområde kan det vara frestande att se litet hårt på en förseelse, t.ex. beträffande tiden. Den som får en straffavgift inser säkert att det lönar sig bäst att inte bråka. Bråk tar tid och kostar pengar, och kanske kan han inte bevisa att han har rätt. Det måste vara en rimlig begäran att den som upplåter ett område eller ett parkeringshus för parkering skall påta sig ansvaret för bevakning av området och kunna beivra överträdelser med tillämpning av gällande regler. 1976 års felparkeringslag, som vi från moderata samlingspartiet vill ha omarbetad, innebär också att kommunerna fick ta hand om de s.k. avgifterna. Olovlig parkering på gatumark måste ur allmän synpunkt betraktas som mer allvarlig än felparkering på tomtmark, varför förseelserna inte bör likställas. Man kan utgöra hinder i trafiken, och förseelsen kan upprepas utan att den upprepade förseelsen ändå betraktas som brott. Det felparkerade fordonet kan vara en trafikfara och ändå, — hips, vips, genom att ändra benämningen på felparkering från brott till förseelse och ändra benämningen på påföljden från böter till avgift, klarar man anhopningen av polisärenden och ger samtidigt kommunerna och parkeringsbolagen en extra inkomstkälla. Jag vet kommuner som använder inkomstkällan — felparkeringsavgiften — som budgetregulator. Det är onekligen stötande när kommunalpolitiker i budgetdebatten hävdar att utbyggnaden av barnomsorgen kan balanseras mot den beräknade intäkten för parkeringsförseelser. Och det är klart att fliten hos parkeringsvakterna avgör intäkternas storlek. Det kan tilläggas att i den kommun jag tänker på, en stilla och fridfull plats, där människorna i tiotals år vant sig vid att parkera utanför kyrkan och på de små sidogatorna, blev irritationen ganska stor när man plötsligt fick lapp på rutan och böta för att man parkerat där man brukat parkera i alla år. Det finns två viktiga principiella invändningar mot 1976 års lagstiftning som skulle komma att gälla även för den lag om kontrollavgift som nu diskuteras. För det första: det strikta ägaransvaret, som innebär att den kan straffas som faktiskt inget fel gjort. För det andra: Samhället — och i fortsättningen även parkeringsuthyraren — kan kräva ut en avgift, verkställa utmätning, med omedelbar verkan. Man får betala och eventuellt få rättelse i efterhand och pengarna tillbaka. Det är ju tur att vi inte hugger huvudet av folk i det svenska rättssystemet! Herr talman! Jag yrkar avslag på propositionen och föreslår att riksdagen begär en omarbetning av lagen om felparkeringsavgift. Med andra ord: Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4 i trafikutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Görel Bohlin har redan redogjort för det lagförslag som vi skall behandla, så jag kan hoppa över den delen. Det råder säkert enighet om att bilar är bra att ha, särskilt när man åker i dem, men kan bli till stort bekymmer när man söker en parkeringsplats. Det vet alla, och samtidigt vet vi att det också är nödvändigt att ha fasta regler för var man får parkera, eller rättare sagt var man inte får parkera. Eftersom man måste kunna parkera någonstans är det rimligt att samhället anordnar parkeringsplatser och ålägger fastighetsägare att se till att det finns sådana i närheten av våra bostäder. Så långt tror jag vi alla är ense. Vi kan också vara ense om att samhället på ett eller annat sätt måste ingripa mot den som inte vill följa spelreglerna. Det kan man redan i dag, herr talman. Den som bryter mot parkeringsbestämmelser på gata eller allmän väg eller allmän plats krävs på felparkeringsavgift. Han har obstruerat mot ordningen på område som alla medborgare har tillträde till, och sådant måste det allmänna naturligtvis reagera mot. Det får ske genom en avgift. Man kan mycket väl principiellt diskutera den här avgiftens konstruktion, men kanske måste acceptera den, om inte annat så av trafiksäkerhetsskäl. Det räcker inte med de allmänna parkeringsplatserna. Därför är det bra att det också finns privata parkeringshus och privata parkeringsplatser. Det är självklart att den privatperson som håller sådana måste få ta betalt för att han hyr ut en parkeringsplats. Det är inte heller orimligt att han tar ut en extra avgift av den som inte håller sig till avtalsvillkoren vid upplåtelsen, för det är avtalsvillkor när man upplåter sin egen mark eller sitt eget hus till en annan privatperson. Men det är orimligt och principiellt mycket betänkligt att vi, som regeringen nu föreslår, skall ge offentligrättslig sanktion åt ett civilrättsligt avtalsförhållande. I folkpartiet anser vi att man bör skilja mycket noga på när snabba reaktioner från samhällets sida är riktiga och när det gäller en privat uppgörelse emellan två enskilda personer, vilket det är i fråga om parkering på privat mark. Vi kan därför inte ställa upp för en ordning som så ensidigt dessutom gynnar den ene av de två enskilda parterna, nämligen markägaren. Det är, tycker vi, i sanning en märklig jämlikhet. Vi har därför yrkat avslag på hela propositionen. Vi tycker, herr talman, det skall jag tillägga, att principen med strikt ägaransvar för felparkeringsavgift — den som redan finns — inte är särskilt lyckad, men vi har en gång accepterat den med hänsyn till trafiksäkerhetens krav. Det är egentligen inte den som denna proposition handlar om. Trafiksäkerheten kan faktiskt bara åberopas när det gäller allmän mark och allmänna vägar och gator, absolut inte i privata p-hus och följaktligen inte heller i en sådan lagstiftning som föreslås nu. Av den anledningen, herr talman, yrkar jag på folkpartiets vägnar bifall till reservationerna 2-4, vilket innebär avslag på regeringens proposition.

Herr talman! Bilismen har i många avseenden ökat friheten för människorna, men samtidigt har den onekligen skapat en mängd stora problem. Köbildningar, olyckor och olycksfallsrisker samt miljöförstöring i form av luftförorening är sådana exempel. Problemen är särskilt stora och uttalade i våra stadskärnor. För att minska dessa olägenheter och skapa en viss ordning och reda måste man av naturliga skäl införa regleringar av biltrafiken och regleringar av parkeringen. Det fodras naturligtvis också att man skaffar sig ett enkelt och effektivt sanktionssystem som medverkar till att reglerna efterföljs. Jag vill i detta sammanhang peka på att det växande parkeringseländet, särskilt i våra större tätorter, ledde fram till att riksdagen 1976 enhälligt antog en ny lag om s.k. felparkeringsavgifter. I denna lag avkriminaliserades — som tidigare nämnts här — parkeringsförseelser på gatumark, och man införde samtidigt ett enkelt och obyråkratiskt sanktionssystem för införsel av parkeringsavgifterna. Fordonsägarna blev ytterst ansvariga för att avgifterna betalades. I sammma beslut uttalade riksdagen att regeringen skulle återkomma med ett likartat förslag vad gäller tomtmarksparkeringen. Den proposition som behandlas i förevarande betänkande kan alltså ses som en ren beställning från en enhällig riksdag. Huvudsyftet med lagförslaget om en kontrollavgift vid olovlig parkering på s.k. tomtmark är att få till stånd en någorlunda enhetlig parkeringslagstiftning. Detta är ju särskilt angeläget mot bakgrund av att antalet parkeringsplatser på tomtmark och i särskilda anläggningar av typen parkeringshus ökat väsentligt under senare år. Detta beror naturligtvis på att kommunerna medvetet, och mycket riktigt också, har reserverat gatumarken för den rörliga trafiken. Man har alltså skapat utrymme för att få in mer bilar, och samtidigt har man hänvisat dem som vill parkera till särskilt iordninggjorda parkeringsplatser, som då också ligger på tomtmark. Sanktionerna mot olovlig parkering på tomtmark borde därför enligt vår uppfattning utformas på samma sätt som de sanktioner som gäller för gatumarksparkeringen. Låt mig nu gå över till att kortfattat kommentera de reservationer som finns i betänkandet. Moderaterna och folkpartisterna har, som vi nyss hört, helt bytt åsikt i frågan om fordonsägarens ansvar. Argumenteringen förefaller mig mycket konstig— jag förstår den inte. I reservation 1 exempelvis påstår man — och det påståendet upprepades här av Görel Bohlin — att blotta innehavet av ett fordon kan medföra ett i realiteten straffrättsligt ansvar. Detta anser jag vara ett milt sagt absurt påstående. I detta sammanhang vill jag bara påpeka att lagförslaget i sedvanlig ordning har granskats av lagrådet, och lagrådet har över huvud taget inte haft några synpunkter på frågan om det strikta ägaransvaret. Det finns därför enligt utskottets mening inga hållbara juridiska skäl för argumenteringen att just detta strikta ägaransvar skulle vara betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag tycker att det verkar som om syftet med moderaternas och folkpartisternas förslag kort och gott är att urholka och försvaga möjligheterna att föra en modern och ändamålsenlig parkeringspolitik. I reservationerna 3 och 4 föreslås att biluthyrare skall undantas från det här ägaransvaret. Ja, först och främst säger det sig självt att om man inför undantagsregler i ett sanktionssystem, så blir det mindre effektivt, och riskerna för att man skall få ett byråkratiskt och krångligt förfarande ökar. Dessutom visar erfarenheterna av lagen om felparkeringsavgifter, som infördes 1977, att biluthyrarna inte har haft några problem av ett slag som skulle motivera en särbehandling. Jag vill särskilt påpeka att jag har erfarit att biluthyrningsfirmorna över lag i sina hyresavtal har garderat sig och sett till att det finns klausuler som innebär att betalningsansvaret åvilar hyresmannen.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
Herr talman! Mycket kort: Skuld bör först konstateras innan straff utkrävs. Den som har förbrutit sig skall straffas, inte någon annan. Innehavaren av fordon är ansvarig — med det striktaste ägaransvaret. Jag har många exempel på det. Tomtmarksparkering är inte jämförbar med gatumarksparkering. Att jag talar om det strikta ägaransvar som infördes i 1976 års lagstiftning beror på att dagens förslag till lagstiftning vilar på 1976 års lagstiftning. Herr talman! De problem som har aktualiserat frågan om den här lagstiftningen är särskilt markanta i storstadsområdena. Storstäderna har också försökt att angripa problemen på ett helt annat sätt. Jag tror att man skulle lyckas om man fick chansen.
Herr talman! Jag noterade ett par saker när det gäller Sören Lekbergs anförande. För det första vill jag påpeka för Sören Lekberg att ingen folkpartist står bakom reservation 1. Vi accepterar den lagstiftning som antogs enhälligt 1976. Jag angav också skälen härför. Det handlade om trafiksäkerhet. För det andra hörde jag ingen som helst kommentar från Sören Lekberg när jag påpekade att man med den här lagstiftningen faktiskt försöker ge en enskild privat svensk markägare eller husägare hjälp från det allmänna. Det blir nämligen fråga om en offentligrättslig sanktion som endast den ena parten har glädje av. Det är inte jämlikt, eftersom båda parterna ingår i de civilrättsliga avtal som det faktiskt i första hand är fråga om när det gäller parkering i enskilt hus. Men den andra parten har ingen som helst glädje i detta avseende.
Herr talman! När det gäller de juridiska frågorna och den diskussion som framför allt moderaterna för och som minst sagt är väldigt underlig vill jag än en gång poängtera att det inte finns fog för påståendet att förslaget skulle innebära betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt. Karin Ahrland tog upp civilrättsliga avtal osv. Det här förslaget innebär att det för inkassering av avgifter inte blir samma principer som gäller för gatumarksparkeringen. Det måste vara ordnade former om man vill bedriva parkeringsverksamhet på tomtmark. Förslaget innebär inte att vilken fastighetsägare som helst kan plötsligt en kväll gå ut och sätta upp betalningsavier på bilrutorna. Det finns alltså ordentliga regler för det hela. Med förslaget skapar man likställighet mellan tomtparkering och gatuparkering. Detta är särskilt viktigt i våra tätorter, där vanliga bilister i dag inte kan se vad det egentligen är för skillnad mellan gatumark och tomtmark. På detta sätt underlättar man alltså för dem. Vi får också god tillgänglighet till våra stadskärnor.
Herr talman! Sören Lekberg talar om rättssäkerhetssynpunkter. Jag försöker tala om rättvisa mellan två parter i ett civilrättsligt förhållande. Jag tycker att dessa bör behandlas lika av Sveriges lagstiftare och ha samma chanser, vilket de inte får på det här sättet. Sedan påstår Sören Lekberg att den enskilda människan inte kan se skillnad på kommunens parkeringsplatser och privata parkeringsplatser. Där kan jag bara inte hålla med honom. Det är faktiskt ganska stora skillnader i uppskyltningen. Det handlar faktiskt här om — och det tycker jag är litet förvånande — att den socialdemokratiska regeringen ställer sig på jordägarnas och markägarnas sida.
Herr talman! Med anledning av Karin Ahrlands betänkligheter när hon talar om det civilrättsliga kontra det offentligrättsliga vill jag till sist bara säga att lagrådet i sin granskning av förslaget inte har haft någonting att säga på just den här punkten.

Herr talman! I anledning av proposition 104 har jag tillsammans med Rune Torwald väckt en motion som har nr 2555. Vi har där pekat på de orimliga konsekvenser som det strikta ägaransvaret leder till för biluthyrningsföretagen. Erfarenheterna visar att det är väldigt svårt, omständligt och besvärligt att få in felparkeringsavgifter från personer som tillfälligt hyr ett fordon. Det går lång tid från den dag då överträdelsen har gjorts till dess att föreläggande kommer till fordonsägaren. I ett rättssamhälle borde det vara en självklarhet att den som gör en olaglighet eller en oriktighet också skall svara för följderna därav. Både propositionen och utskottsmajoritetens ställningstagande är märkliga, så till vida att man vill avbörda en grupp företag, nämligen parkeringsföretagen, och lägga över ansvaret på en annan grupp näringsidkare, nämligen biluthyrningsföretagen. Det borde vara en självklarhet att den som bygger ett parkeringshus och har intäkter från detsamma också borde svara för driften av detta och inte lägga över en del av den på en annan näringsidkare, som egentligen inte har någon anledning att svara för de kostnader det gäller. Vi föreslår i vår motion att det strikta ägaransvaret i förslaget till lag om kontrollavgifter för olovlig parkering kompletteras på så sätt att även den som enligt hyresavtal har förfogat över fordonet vid den tid då den olovliga parkeringen gjordes skall vara betalningsansvarig för kontrollavgiften. Bilregistret får i dag anteckna bilägare eller hyresman vid leasing, och vi tycker att långtidsoch korttidsuthyrning av fordon borde bedömas utifrån precis samma utgångspunkt. Jag undrar vilken motivering utskottets talesman egentligen har till att ägaren i detta fall skall svara för förseelser som den som hyr fordonet gör sig skyldig till i samband med parkering.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
Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 28 om ändrade former för finansiering av bostadslån m.m.

Herr talman! Mitt inlägg rör reservation nr 2 som är fogad till trafikutskottets betänkande nr 27. Det är i en proposition från riksdagsåret 1980/81, signerad Ulf Adelsohn, som riksdagen för första gången möter ordet PROMIS 90. PROMIS betyder Program för ett operationellt meteorologiskt informationssystem. Om detta sade den dåvarande kommunikationsministern bl.a.: ”Ett genomförande kräver betydande investeringar i bl.a. automatiska observationsnät, väderradarstationer samt datakommunikationsoch delgivnings-/presentationssystem. Det totala investeringsbehovet har utredningen ”— alltså SMHI utredningen -” beräknat till ca 60 milj.kr. och de årliga driftkostnaderna, inkl. avskrivningar och räntor, till ca 25 milj.kr. Utredningen har gjort en grov kostnadsjämförelse mellan det nuvarande vädertjänstsystemet och PROMIS 90 och funnit att en sådan jämförelse i sig inte ger underlag för ett positivt ställningstagande till PROMIS 90 från ekonomisk synpunkt. En fortsatt sänkning av kostnaderna för datateknisk utrustning och möjligheterna att genom PROMIS 90 öka uppdragsverksamheten kan dock ge en mer gynnsam bild.” Jag tycker att detta citat från 1981 är intressant. Inte ens med den kostnadsbild man då hade, dvs. att hela projektet skulle kosta ca 60 milj.kr., ansåg SMHI-utredningen att PROMIS var ekonomiskt försvarbart. Endast om kostnaderna för teknisk utrustning gick ner och uppdragsverksamheten gick upp skulle bilden bli gynnsammare. Hur har det då gått? Ja, inte har den ekonomiska bilden blivit ljusare. I dag beräknas pilotprojektet kosta ca 70 milj.kr. Det är 10 milj.kr. mer än hela projektet skulle kosta från början. Jag anser inte att utskottet fått en nöjaktig förklaring till denna våldsamma kostnadsökning. Därmed kan inte heller riksdagen som helhet få det. Hur är det då med uppdragsverksamheten? Vad skall man ha det här nya, fina, dyra systemet till? Jo, meningen är att man skall ta fram korta detaljerade prognoser, som man sedan kan sälja till bl.a. Vägverket, byggnadsindustrin och lantbruket. Vägverket kan i vissa situationer, t.ex. vid blixthalka, vara betjänt av sådana korta prognoser. Detta kan man få av automatstationer som placeras ut med korta avstånd efter vägen. Sådana automater är dock inte inräknade i PROMIS 90, lika litet som ett fullständigt genomförande av PROMIS är en förutsättning för detta. Beträffande lantbruket sade LRF i sitt remissvar på SMHI-utredningen: ”LRF avstyrker alltså att utvecklingen av det svenska väderlekssystemet drivs i den riktning som anges i studien rörande PROMIS 90.” Vad lantbruket behöver är inte ett system som säger att nu blir det strax åskregn, för det kan lantbrukaren se själv. Vad lantbruket behöver är tillförlitligare långtidsprognoser. Trots alla dessa invändningar och fler därtill som återfinns i motion nr 2760 säger centern ja till regeringsförslaget om ett anslag på drygt 15 milj.kr. till SMHI:s arbete med PROMIS. Vi gör det av tre skäl. För det första har redan 11 milj.kr. satsats i projektet. För det andra synes ett fullföljande av pilotprojektet vara det enda sättet att få en verklighetsanknuten marknadsundersökning om behovet av de prognoser som projektet skall ta fram. Och för det tredje, och det är kanske det viktigaste, är det möjligt att hela eller delar av detta avancerade tekniska system kan bli en svensk exportprodukt till länder som säkert har större nytta av korta prognoser än vi, dvs. länder som drabbas av jordbävningar, orkaner, cykloner och andra våldsamma naturfenomen. Vi har dock i vår motion sagt att följande förbehåll bör gälla för att SMHI skall få fortsätta med det pilotprojekt som ingår i PROMIS. 2. Seriösa, objektiva marknadsundersökningar kopplas till pilotprojektet. 3. Inga av SMHI:s nuvarande funktioner får tas bort om detta innebär en låsning till PROMIS-systemet. Detta innebär då också att inga fler nedläggningar av synoptiska stationer får göras innan en ordentlig utvärdering av pilotprojektet skett. 4. Regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska aspekter skall vägas in vid utvärderingen av projektets lönsamhet. 5. Innan beslut om en ytterligare utbyggnad av PROMIS-projektet fattas skall erfarenheterna av försöksverksamheten redovisas för riksdagen. Punkterna 2, 4 och 5 anser vi vara tillgodosedda genom utskottets skrivning. Punkt 1 finns det väl anledning att återkomma till, ifall SMHI skulle komma tillbaka och vilja ha mer pengar till pilotprojektet. Därmed återstår punkt 3, där vi som synes har en reservation. Genom vår reservation vill vi slå fast det som riksdagen enigt beslöt 1981 men som socialdemokraterna rev upp 1983, nämligen att riksdagen bör säga ifrån att det är oacceptabelt med fler nedläggningar av synoptiska stationer i syfte att betala för eller tvingas in i ett ännu oprövat vädertjänstssystem. Om det synoptiska nätet glesas ut ytterligare, kan det inte längre fylla sin meteorologiska funktion, och man har då tagit bort basen för det nuvarande observationsnätet innan man vet vad de nya tekniska lösningarna innebär, dvs. innan försöksverksamheten avrapporterats och utvärderats. Dessutom fyller de bemannade väderstationerna viktiga regionalpolitiska funktioner. De ligger för det mesta på landsbygden, i fjälltrakter, i kustbanden eller i annan glesbygd. Drygt 48 90 finns i Norrlandslänen och ytterligare ca 25 90 i glesbygdsregioner i övriga landet. Stationerna utgör oersättliga arbetsplatser i många utkanter av vårt land och fullgör också på många håll, vid sidan av det meteorologiska arbetet, viktiga uppgifter till hjälp för turister, försvar och samfärdsel. Arbetstagarkonsult kom för ett par år sedan ut med en rapport som heter Effekter på sysselsättning och ekonomiska konsekvenser av nedläggningar av bemannade väderstationer. Denna rapport visar på svåra samhällsekonomiska konsekvenser vid sådana nedläggningar.

Eftersom risken för sådana nedläggningar ökar i takt med att kostnaderna för PROMIS-projektet rakar i höjden, finns det all anledning för riksdagen att säga ifrån att den inte accepterar några fler nedläggningar av synoptiska stationer förrän en utvärdering av pilotprojektet eventuellt har visat att det nya värdertjänstssystemet är behövligt, förnuftigt och regionalpolitiskt vettigt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 i TU:s betänkande nr 2

Herr talman! I reservation 1 har vpk markerat sin uppfattning att de civila och militära vädertjänstsorganisationerna — främst av besparingsskäl — skall samordnas. I utskottsskrivningen hänvisas till att statskontoret fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna till samordning av den civila och militära vädertjänsten. I sammanhanget uttrycker utskottet vidare att den av SMHI planerade pilotanläggningen bör förverkligas för att underlätta en samordning av den militära och civila vädertjänsten. Kan man inte nöja sig med detta meddelande från utskottet? Nej, vi vill här framföra följande invändningar och synpunkter.

Försöksverksamheten visade sig vara mer tidskrävande än vad man hade räknat med, och man måste efter samråd med regeringen skjuta fram det hela ett år i tiden. I den slutrapport som lämnades i juli i fjol konstaterar statskontoret att en samordning bör ske på den övergripande planeringsnivån med inriktning att uppnå en gemensam teknisk struktur och en samordnad finansiering. I samband med rapporten föreslår statskontoret bl.a. ”att regeringen vidtar åtgärder så att inga investeringar görs eller beslut fattas som kan försvåra eller omöjliggöra skapandet av en gemensam central datorkapacitet”. Detta är, herr talman, enligt vår mening viktiga frågor som rör arbetet med att ta till vara alla vettiga möjligheter till besparingar. Här återspeglas även grundtanken i tidigare riksdagsbehandling och beslut om en samordning av den civila och militära vädertjänsten. Här finns emellertid en komplikation som inte omnämns i betänkandet, vilken jag därför tänker meddela kammaren. SMHI:s ledning motsätter sig en konsekvent övergripande samordning av den tekniska utvecklingen inom väderinformationen i landet. I stället tycks man förorda något slags samrådsförfarande. I detta sammanhang skall man alltså se vpk:s reservation 1. Vi vill bestämt markera vår klara anslutning till den grundsyn som redovisas i statskontorets förslag till åtgärder för en konkret samordning och ett konkret samutnyttjande av teknik och upphandling. Detta betyder med andra ord att vi inte vill ta ansvar för de ökade statliga kostnader som följer med en orationell uppdelning av den svenska vädertjänsten. Därmed yrkar jag alltså bifall till reservation 1. När det sedan gäller frågan om de synoptiska stationerna och den oro för dessa stationers indragning som vi uttrycker i motion 2759, förklaras denna oro av SMHI:s tidigare redovisade intentioner att gradvis avveckla detta observationssystem. Vi anser nämligen att detta synoptiska system skall vara kvar som ett viktigt komplement till övrig utrustning. Jag kan i övrigt instämma i det anförande som Anna Wohlin-Andersson nyss höll. Det stora flertalet meteorologer torde dela denna uppfattning. Till detta argument mot bortrationalisering kommer de berörda arbetsplatsernas betydelse för att skaffa arbeten såväl i glesbygd/fjällbygd som i skärgården. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Utvecklingen av vädertjänsten och den planerade utbyggnaden av ett decentraliserat vädertjänstssystem, det s.k. PROMIS-systemet, innebär i sig stora förändringar av vädertjänstens organisation. Eftersom de ekonomiska konsekvenserna ännu är osäkra, tycker jag att det är bra att SMHI genom det beslut vi skall fatta om en liten stund får ekonomiska möjligheter att bygga upp en pilotanläggning och utprova det här systemet. Faller försöken väl ut kommer detta system även att bli en bra exportprodukt för svensk industri. Det är mot denna bakgrund man får se industrins stora intresse för projektet. Även televerket har visat sig mycket intresserat. Herr talman! Det är således ett mycket intressant utvecklingsprojekt inom vädertjänsten vi nu skall sätta i gång. Mot den bakgrunden vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet. Jag skall sedan begränsa mitt anförande till att kort kommentera de två reservationerna. När Sven Henricsson påstår att SMHI bestämt motsätter sig en samordning av den civila och militära vädertjänsten, får det naturligtvis stå för honom. Men, Sven Henricsson, statskontoret har fått uppdraget av regeringen att bl.a. utreda möjligheterna till en samordning av den civila och den militära vädertjänsten. Då tycker jag att det är riktigt att vi avvaktar denna utredning och ser vad den kommer fram till. Sedan får vi ta ställning. När man lyssnar på Anna Wohlin-Andersson och hör hur hon tar i får man lätt det intrycket — det får man också delvis av reservation 2 — att SMHI är i färd med att avveckla det nuvarande observationssystemet, innan SMHI över huvud taget har utprovat och testat det nya systemet. Så är naturligtvis ingalunda fallet. Jag kan nämna att det i Sverige i dag finns 165 synoptiska stationer. Antalet kan variera något — två upp eller ner, beroende på tillfälliga tjänstledigheter eller nyrekryteringsbehov efter pensioneringar o.d. Det är marginella siffror. Detta antal stationer är elva fler än vad som har angetts behövas i det s.k. grundnätet, som omfattar 155 synoptiska observationsstationer. Den meteorologiska verksamheten är alltså inte på något sätt hotad. När det gäller framtiden har SMHI tagit vissa beslut i sin rullande femåriga besparingsplan. Även SMHI har krav på sig när det gäller besparingar.

Med andra ord: Man planerar ingen avveckling av det befintliga vädersystemet under den tid då man utprovar PROMIS. Med detta vill jag, herr talman, yrka avslag på reservationerna.
Herr talman! Helt kort: Ett samarbete mellan militär och civil vädertjänst är, som vi ser det, ett sätt att spara. Olle Östrand var också inne på att SMHI har sina sparmål. Men statskontoret har ju presenterat ett förslag som inriktar sig på att man skall åstadkomma en besparing genom gemensam upphandling och gemensam teknikanvändning. Vi kan ju bara föreställa oss att det rör sig om stora belopp, eftersom det är komplicerade datorsystem som man, om man inte samarbetar, nu är inne på att dubblera. Om man läser SMHI:s anslagsframställning ordentligt, finner man att SMHI är obenäget till ett så konkret samarbete som har nämnts av statskontoret. Man talar i stället om — jag upprepar vad jag sade i mitt inledningsanförande — att man skulle kunna tänka sig ett samrådsförfarande. Man tänker sig inte möjligheten av att integrera de båda systemen till en gemensam anordning för hela landet som täcker både det militära och det civila behovet. Man tänker sig i stället två system som skall ”samråda”. Det är någonting helt annat och innebär inte denna besparing.
Herr talman! Som svar på det som Olle Östrand sade vill jag säga att det i dag finns 155 synopsstationer. De övriga tio är någon sorts halvmilitära stationer som ibland är bemannade, ibland inte. Att vi från centern så starkt betonar att riksdagen skall säga nej till fler nedläggningar av synopsstationer har, som jag sade i mitt första inlägg, flera orsaker. Regeringen säger i den tilläggsproposition som vi nu behandlar att pilotprojektet skall få drygt 26 milj.kr. genom ”omprioritering av SMHI:s resurser samt industriell satsning”. I takt med att kostnaderna för det nya vädertjänstssystemet ökar så ökar också risken för en nedläggning av just synopsstationer. Vidare sätter jag inte särskilt stor tilltro till SMHI:s vilja att slå vakt om de här stationerna. Det gör jag inte efter att ha upplevt nedläggningen år 1983 av stationerna i Lannavaara, Stensele, Myrheden, Riddarhyttan, Buttle, Smögen, Snavlunda och Ystad. Nedläggningarna skedde trots att riksdagen enhälligt uttalat att SMHI skulle ta regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska hänsyn när man avgjorde framtiden för de här stationerna.

Herr talman! De uppgifter som jag lämnde i mitt anförande nyss har jag fått från SMHI. Jag förutsätter att man får korrekt information från SMHI, så de uppgifterna har jag ingen anledning att ifrågasätta. Anna Wohlin-Andersson har inte ändrat uppfattning när det gäller det här systemet. I själ och hjärta vill hon över huvud taget inte ha några förändringar. Men det är ju så, att vi - Anna Wohlin-Andersson var med på det — har krävt att bl.a. SMHI skall göra besparingar. Naturligtvis måste sådana besparingar sätta sina spår. De är emellertid av mycket begränsad omfattning. Men om vi av andra skäl vill ha alla synoptiska stationer i vårt land kvar, skall vi också vara beredda att anvisa medel. Det är något som är fel i Anna Wohlin-Anderssons resonemang. Ena minuten säger hon att SMHI, i likhet med andra statliga myndigheter, skall ha ett besparingskrav på sig. Den andra minuten säger hon att besparingarna över huvud taget inte får gå ut över någon verksamhet när det gäller SMHI. Det resonemanget går inte ihop. Om vi skall diskutera regionalpolitik, skall vi göra det i en regionalpolitisk debatt här i kammaren. Då finns det alla möjligheter för Anna Wohlin Andersson att ömma för människorna i glesbygden. Jag känner lika mycket som hon för dessa människor. Det är bara det att det är fel tidpunkt att diskutera den saken nu i samband med behandlingen av PROMIS-systemet.
Herr talman! Vi diskuterar inte några besparingar just nu. Vi diskuterar att ni vill anslå 15 miljoner till PROMIS 90 och att vi har accepterat detta under vissa förutsättningar. Men — och det är skillnaden mellan Olle Östrands och mitt resonemang -— vi säger ifrån att detta inte får betalas helt — för det går inte — men dock delvis genom en nedläggning av bemannade väderstationer innan vi vet hur detta tekniskt komplicerade nya system kommer att fungera. Om jag inte ville ha några förändringar skulle jag väl inte ha gått med på de 15 miljoner kronorna till PROMIS-projektet.